Herr talman! Jag skulle kanske ha sagt ”en viss spänning” i stället för ”en viss oro”. Mitt yttrande har tydligen orsakat en viss oro. Vi kommer emellertid inte ifrån att meningarna är delade i de här frågorna, och då finns det också anledning att ge uttryck för detta. Det finns kanske också anledning att inte låsa fast sig i sina positioner, så att man inte i viss utsträckning kan pröva nya vägar. I går fick jag, och jag förmodar även riksdagens övriga ledamöter, ett brev från Gävleborgs nykterhetsförbund. I sitt uttalande till riksdagen skriver förbundet bl.a. följande: ”Vi står inför ekonomiska och mänskliga problem av enorm vidd, vilka utgör ett allvarligt hot mot det sociala utvecklingsarbete som under 1900-talet varit föremål för våra gemensamma ansträngningar. För att vända denna utveckling krävs djupgående åtgärder inom många områden. Halvmesyrer har tidigare visat sig verkningslösa och kommer naturligtvis att så vara även i fortsättningen.” Här rör det sig alltså om ett nykterhetsförbund som är litet kritiskt mot den förda alkoholpolitiken. Är det då underligt att jag som lekman kan framföra vissa kritiska synpunkter? Vad man saknar är kanske en litet mer öppen debatt, litet mera förståelse för andras uppfattningar och litet större förmåga att kunna ändra på sina ställningstaganden. Beträffande reklamfrågan och mitt ställningstagande härvidlag, som berördes av herr Andersson i Knäred, vill jag framhålla att jag ställt frågan: Vad vinner vi på att gå ifrån regeringens förslag? Enligt min mening vinner vi inte någonting. Jag har inte fått något svar som föranleder mig att ändra uppfattning. Vi vinner, som sagt, ingenting på att frångå regeringsförslaget, och därför har jag reserverat mig.
Herr talman! I början av sitt anförande sade herr Andersson i Knäred att jag i mitt anförande uttalat att ungdomen dricker för att berusa sig. Jag hoppas att herr Andersson läser protokollet, för där kan han finna att jag aldrig yttrade de orden. Jag sade att när ungdomar, och även äldre för den delen, samlas är de i behov av en sällskapsdryck. Då är ölet den svagaste drycken. Tas det bort eller försämras så att det inte är smakligt, ersätts den sällskapsdrycken med starkare drycker eller med narkotika. Att jag står bakom reservationen men inte nu vill införa reklamförbud beror helt enkelt på att det är fråga om en partimotion. Eftersom jag tillhör vår gruppstyrelse skrev jag under motionen, men jag har både i gruppstyrelsen och på vårt gruppmöte förklarat, och också fått det godkänt, att jag i den delen icke kan följa vår partimotion.
Herr talman! Vad beträffar det herr Kristenson senast sade konstaterar jag det faktum att han står bakom partimotionen, där det yrkas att reklamförbud skall införas. Någon annan reflexion gjorde jag inte. Herr Kristenson påpekade sedan att han inte sagt att man dricker för att berusa sig. Han talade om sällskapsdrycker och sade att man kan tillgripa narkotika och sniffning som ersättning för mellanölet. Jag kan emellertid inte tänka mig att man gör detta i den sällskapliga tillvaron, utan avsikten måste väl vara att försätta sig i något slags verklighetsfrämmande tillstånd. Herr Söderström citerade ett uttalande av ett nykterhetsförbund, men jag kan inte förstå att detta var någonting att åberopa med anledning av hans inlägg här i dag. I själva verket ägnade sig herr Söderström åt att gissla både tro och vetande på detta område, men av hans anförande fick jag faktiskt inte klart för mig om han representerar det ena eller det andra — eller intetdera.
Herr talman! Till herr Andersson i Knäred ber jag att få säga att de som vill berusa sig och berusar sig så ofta och så mycket som det här gäller är missbrukare, och ett visst antal missbrukare kommer vi alltid att ha i vårt land. Om den dryck som de berusar sig med förändras, så att de inte kan använda den i fortsättningen, kommer den att ersättas med någonting annat. Mot den bakgrunden har jag sagt att det då är risk för att man i större utsträckning övergår till starksprit, knark och sniffning. Nu vill jag fråga herr Andersson i Knäred: Kan herr Andersson i Knäred garantera att det efter den 1 juli icke kommer att ske någon ökning av knarkmissbruket och sniffningen bland ungdom och andra i vårt samhälle?
Herr talman! Jag beklagar att herr Andersson i Knäred missförstår mig. Det är inte min mening att skapa sådana missförstånd. Vad gäller min ställning så tillhör jag inte någon som helst ytterlighetsriktning utan tror att jag intar en rätt moderat ståndpunkt i frågan. En sak tycker jag i alla fall att åhörarna borde ha fått klar för sig, nämligen att jag inte tycker om förbud i sådana här sammanhang. Jag tror över huvud taget inte på förbud.

Herr talman! Alkoholens roll som samhällelig skadefaktor är enorm, och omfattande nykterhetspolitiska ingripanden är motiverade. Men som väntat föreslås i regeringens proposition inga sådana ingripanden av betydelse. Därför yrkar jag redan nu bifall till vpk-motionen 1537 i de delar den inte har tillstyrkts av utskottet. Alkoholskadornas omfattning i vårt samhälle har belysts i många olika sammanhang. Alkoholen bidrar till sjukdom och död, till självmord, trafikdödsfall och drunkningar. Alkohol är också en väsentlig bidragande orsak till sociala skador i form av störda hemmiljöer, våldsbrott och svåra ekonomiska problem. Men alkoholfrågan kan inte frikopplas från klassförhållandena i samhället. Trots att hög konsumtion av alkohol snarast är vanligast bland höginkomsttagare drabbas arbetarklassen värst av alkoholskadorna. Alkoholen har i praktiken blivit ett hjälpmedel i samhällets utslagningsprocess. Alkoholproblematiker ur arbetarklassen ställs ofta utanför arbetslivet och berövas rätten till en god bostad. Samtidigt blir de ofta föremål för åtgärder från sociala myndigheter, medan god vård undandras dem. Samhällets toppar ges möjlighet att supa under arbetstid på skattebetalarnas bekostnad medan däremot en arbetare kan avskedas om han luktar sprit på jobbet. Samtidigt som man ofta inom den härskande klassen ondgör sig över alkoholskadorna har man ingenting emot de profiter och skatteinkomster som blir följden av en ökad alkoholförtäring. Inga restriktioner får ifrågasätta representationsluncherna eller höginkomsttagarnas ”rätt” att få tillgång till sprit utan alltför långtgående restriktioner. I alkoholpolitiken finns främst två linjer, den alkoholliberala och den helnyktra. Målet för alkoholliberalerna är ett alkoholskadefritt samhälle. I det helnyktra betraktelsesättet fördöms allt bruk av alkohol, och målsättningen är ett alkoholfritt samhälle. Det är inte riktigt, som alkoholliberalerna säger, att missbruk endast beror på bakgrundsfaktorer. Alla som brukar alkohol riskerar att komma in i ett beroendeförhållande till medlet. Används alkohol som flyktmedel kommer konsumtionen efter hand att öka och därmed risken för beroende. Självfallet är den grundläggande frågan för samhället att man skall förbättra livsmiljön och därmed undanröja faktorer som befordrar alkoholmissbruk. Därför räcker det inte med att bara söka angripa bakgrunden, åtgärder måste också sättas in mot själva medlet och den sociala traditionen. Min mening är att alkoholliberalernas tes ”frihet under ansvar” inte håller. Den håller inte därför att det i verkligheten inte rör sig om något fritt val under ansvar. Det fria valet sätts ur spel av en överväldigande stark alkoholtradition, och framför allt sätts det fria valet ur spel för ungdom och människor med sociala svårigheter, de sociala svårigheter som frambringas av detta samhälle. Vad gäller den helnyktra ideologin, som till stora delar måste vara den riktiga målsättningen, måste det också riktas kraftiga invändningar. De som företräder denna riktning i dagens samhälle tenderar att i alltför hög grad söka lösningen på alkoholproblemen hos den enskilda människan och hennes beteende, och de tar ingen eller mycket ringa hänsyn till de bakomliggande faktorerna. En moraliserande inställning till akohol och alkoholmissbrukare är den allmänna attityd som är förhärskande. Vad det egentligen enligt min mening är frågan om är att alkoholoch drogmissbruk måste angripas vad det gäller både de bakomliggande sociala faktorerna och själva medlet. Ingreppen måste finnas intill dess vi har format samhället så att friheten under ansvar kan vara en realitet. Från arbetarklassens synpunkt har man allt att vinna på en minskad alkoholkonsumtion. Alkoholen försvårar klasskampen för att förändra de sociala villkoren för arbetarklassen, och missbruket förhindrar i många fall socialt och politiskt medvetande. Arbetarrörelsen har ett tungt ansvar. Men det har missbrukats. Det kan aldrig i kampen mot alkoholmissbruk räcka med att kämpa för förändringar i samhället som minskar alkoholmissbruket. För under tiden kommer det kapitalistiska samhället att utsätta alla för utarmning på alla områden, arbetslivet, boendet, fritiden. Den kulturella utarmningen är i dag katastrofal. Kampen mot alkoholmissbruk är klasskamp, som allt annat i vårt samhälle. För att arbetarklassen skall kunna stå emot denna utarmning måste hela arbetarrörelsen rida spärr mot den kapitalistiska kulturella utarmningen på alla områden. Men arbetarrörelsens egna organisationer, som skulle kunna vara utgångspunkten för ett sådant försvar, dvs. alla folkrörelser, har givit upp, och de driver sin verksamhet på det kapitalistiska samhällets villkor. Det framkommer ofta vittnesbörd om hur det i de politiska och fackliga leden och folkrörelserna i övrigt finns ett omfattande alkoholmissbruk, och det finns heller inget större motstånd mot alkoholtraditionen. Det gäller för arbetarrörelsen att inse alkoholmissbrukets faror, ställa upp en egen linje för att inom sig minska bruket av alkohol, inse och fostra alla i arbetarrörelsen att inse att alkohol och droger bara är en verklighetsflykt som kan skada arbetarrörelsens egen styrka. Det är då helt obegripligt att ledande socialdemokrater återigen ger sig in i en öldebatt om tiondels procent i stället för att med kraft driva fram förändringar i alkoholtraditionerna och ta itu med de bakomliggande orsakerna. Arbetarrörelsen har ett tungt ansvar. För hos kapitalintressena finns det inget stöd att hämta när det gäller att på allvar bekämpa alkoholmissbruket. Samtidigt som arbetarrörelsen bekämpar alkoholmissbruket måste krav ställas på samhället. T. ex. har vpk i motion 1537 föreslagit att det anslag till socialstyrelsen som skall ökas med 2 milj.kr. mycket väl kan disponeras av socialstyrelsen, men inte för informationsverksamhet, utan för att utveckla en konsultverksamhet och vara kommunerna behjälpliga med att utveckla planer för hur fritidsmiljöerna skall kunna förbättras. Som en konsekvens av detta bör också regeringen utarbeta ett förslag till en generös bidragsgivning för att göra det möjligt för kommunerna att genomföra byggande och drift av kulturhus, allaktivitetshus, kvarterslokaler och liknande för att ge framför allt ungdomen tillgång till positiva fritidsmiljöer. Denna verksamhet bör utvecklas för att kunna utgöra en betydelsefull del av den statliga alkoholpolitiken. Som det påpekas i propositionen måste en avgörande del av alkoholpolitiken utgöras av arbetet på att förändra dåliga arbets-, bostadsoch fritidsmiljöer, och man kostar också på sig i propositionen att antyda effekterna av social och ekonomisk utslagning. Vi kan från vpk:s sida inte underlåta att i det sammanhanget erinra om alla de förslag, som ställts från vårt parti under årens lopp och som syftar till just sådana positiva förändringar som propositionen framhåller vikten av. Men tyvärr framstår uttalandet i propositionen som tomt tal, eftersom det handlar om politiska beslut på dessa områden. Och hittills har man inte visat någon överväldigande vilja att förändra det som kallas bakomliggande faktorer. I det sammanhanget framstår motiveringen i reservationen 2 som rena utmaningen. Moderaterna har väl varit de, som minst värnat om att förbättra de bakomliggande faktorerna och som gång efter annan yrkat avslag på arbetarnas förslag om förbättringar. Herr talman! Jag har tidigare påpekat att propositionens förslag inte är särskilt genomgripande. Jag tycker att de är torftiga och dåligt underbyggda. Detta gäller i hög grad uppfattningen att prishöjningar har en återhållande effekt på alkoholbruket. Det har ännu inte påvisats att så verkligen är fallet. Vad som däremot är uppenbart är att prishöjningarna ger ett ökat utrymme åt en svart marknad för handeln med alkoholhaltiga drycker. Vpk anser att prishöjningar bör utmönstras som alkoholpolitiskt instrument tills det kan anses klarlagt vilka effekter priserna har på alkoholkonsumtionen. Man kan i annat sammanhang diskutera frågan om prissättningen på rusdrycker, men det bör inte göras under skenet av att det handlar om åtgärder med alkoholpolitisk syftning. Det är bra att utskottet kommit fram till att spritservering i samband med teaterföreställningar inte skall få förekomma. En sådan skulle bara motverka alla alkoholpolitiska intressen och stärka alkoholtraditionerna. Likaså är det bra att all reklam för alkoholhaltiga drycker omedelbart förbjuds. Reklam för alkohol kan bara ha ett syfte, nämligen att öka konsumtionen. Betecknande för svensk alkoholpolitik är öldebatten. Det är klart att mellanölets införande förvärrade läget. Det har utvecklats en ny alkoholkultur bland ungdom — mellanölskulturen, som gått allt längre ned i åldrarna. Föregående års beslut drevs fram av främst nykterhetsrörelsens helnyktra del, som kunde mobilisera en stor opinion på sin sida därför att så många såg mellanölseländet. Därvidlag riktades hela nykterhetsdebatten in på att allt var mellanölets fel. De bakomliggande orsakerna —- ungdomens torftiga fritid, arbetsförhållandena för ungdom, bristen på utbildning och dåliga sociala miljöer — nämndes bara i förbigående i debatten. Den nu föreliggande alkoholpropositionen kan inte heller visa på några kraftfulla åtgärder på detta område. Om mellanölets borttagande skall få någon effekt, måste kraftfulla åtgärder vidtas på andra områden samtidigt. Nu förblir tydligen allt som tidigare, förutom att man får ett svagare öl. Det hade varit en fördel för svensk alkoholdebatt att den helnyktra falangen i nykterhetsdebatten i dag inte hade haft mellanölseller folkölsdebatten att ta till, utan att vi i stället noggrant hade kunnat diskutera de verkliga orsakerna till alkoholoch drogmissbruk. Men det är tyvärr så, att efter mellanölsbeslutet har en ny våg kommit, nämligen bryggeriernas och ölälskarnas offensiv. Bl. a. ledande socialdemokrater spelar nu den helnyktra nykterhetsrörelsen rakt i händerna genom att fortsätta att debattera ölets alkoholstyrka. Nog borde ledande företrädare för ett arbetarparti vara medvetna om att hela öldebatten skjutit undan verkliga åtgärder mot alkoholmissbruk! De båda linjerna om ölets styrka slåss nu mot varandra, och alkoholmissbruket fortsätter. Grundorsakerna till detta gör man ingenting åt. På arbetsplatserna fortsätter stressen, jäktet och därmed utslagningarna. Bostadsmiljöerna blir alltmer toftiga, och inga förändringar är i sikte. Fritidsmiljöerna för såväl ungdom som vuxna är under all kritik. Att vi ovanpå detta har en social alkoholtradition innebär en allvarlig alkoholsituation i vårt land. I ett sådant läge slåss man fortfarande, trots föregående års beslut, om ölets styrka. Vi från vänsterpartiet kommunisterna kan inte vara med i en sådan skendebatt. Varje ställningstagande i dag för den ena eller den andra alkoholstyrkan i ölet innebär att man förlänger denna huvudlösa debatt och ger den ytterligare näring. Hela vpk-gruppen kommer därför att avstå vid samtliga omröstningar som har med ölets styrka att göra. Vi vill därmed markera att det är andra åtgärder som i dag är nödvändiga. Herr talman! Det finns i den här debatten två lika goda kålsupare: nykterhetsrörelsens helnyktra del, som gjort ölfrågan till alkoholpolitikens huvudfråga, och de som driver mellanoch folkölet under något slags mystisk förevändning att människorna skall ha valfrihet till sällskapsdrycker, en frihet som inte finns för socialt utslagna. Det är dessa två grupper som bär ett tungt ansvar för det fortsatta alkoholmissbruket i vårt land genom att ensidigt ställa ölfrågan i centrum. Jag hoppas att detta är den sista alkoholdebatten i riksdagen där ölfrågan spelar en central roll. Kommande debatter bör handla om hur alkoholtraditionerna skall bekämpas, hur den ekonomiska utslagningen skall åtgärdas, hur arbetslivets utslagning skall förhindras, hur boendemiljöerna skall förbättras, hur fritidsmiljöerna skall bli sunda och positiva, hur kulturlivet i sin helhet skall påverka människor till att inte fly undan genom alkoholoch drogmissbruk. Har sedan arbetarrörelsen och dess organisationer till dess insett sitt ansvar att rida spärr mot alkoholtraditioner och kapitalistisk utarmning, då har vi gjort ett stort framsteg. Då kan också fler i vårt samhälle inse att kamp mot alkoholmissbruk är en klasskamp. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till vpk-motionen 1537 på alla punkter utom i vad gäller servering vid teatrar och reklamförbud, där motionen har tillstyrkts av utskottet.

Herr talman! Det är glädjande att skatteutskottet i dag till helt övervägande del är enigt om alkoholpolitikens inriktning. Utskottets 15 ledamöter är helt ense i betänkandet på minst tio väsentliga punkter. 1. Det råder samstämmighet om alkoholpolitikens inriktning. Skatteutskottet upprepar fjolårets av riksdagen enhälligt antagna uttalande, att det är ”av stort värde att alkoholfrågorna i fortsättningen infogas i sitt sociala sammanhang och att ett klart mål uppställs för en flerårig insats syftande till att begränsa den totala, alltför höga alkoholkonsumtionen och till att komma till rätta med alkoholmissbruket”. I årets betänkande tillägger utskottet: ”För att kunna sänka den totala alkoholkonsumtionen torde fordras samordning av flera olika insatser. Utskottet vill här peka på behovet av information, på utnyttjandet av prissättningsinstrumentet och på en övervakning av hur konsumtionen av drycker med olika alkoholhalt inbördes kan styras.” Utskottet utgår ifrån att det blir en uppgift för socialstyrelsen att planera hur olika insatser i fortsättningen skall utnyttjas. 2. Det råder samstämmighet om att det är nödvändigt ”att informationen även inriktas på att förändra och begränsa det traditionella bruket av alkohol”. Detta kan gälla, säger utskottet, ”seden att förtära alkohol vid enskilda fester eller vid högtider, vid statlig eller kommunal representation eller som en nästan daglig rutin i hemmet”. 3. Det råder samstämmighet om att alkoholfrågan skall överföras från att vara en skattefråga till att bli inordnad i sitt sociala sammanhang. Riksskatteverkets alkoholbyrå överförs till socialstyrelsen, som också får en särskild nämnd för alkoholfrågor med bred representation för Folk 4. Det råder samstämmighet om att länsstyrelserna skall få en organisationsförstärkning med ett 20-tal tjänster för alkoholfrågornas handläggning. 5. Det råder samstämmighet om principerna för etablering av systembutiker: ”Utskottet anser sig i huvudsak kunna biträda de i propositionen angivna riktlinjerna, som bl.a. innebär en komplettering av butiksnätet där det är glesast samt försök med butiker som har begränsat öppethållande på orter med litet befolkningsunderlag och långa avstånd till närmaste butik. Det är enligt utskottets mening dock inte lämpligt att låsa etableringen vid ett bestämt antal butiker årligen eller att införa någon annan form av kvotering. Prioteringen bör ske efter de angivna riktlinjerna och med beaktande av de alkoholpolitiska och kommunala intressena. En sådan etableringspolitik innebär att kommuner som har centralort med ett befolkningsunderlag som åtminstone motiverar en butik med begränsat öppethållande, kan få en egen systembutik inom rimlig tid om de så önskar. Samtidigt bör anföras att den fortsatta etableringen inte får leda till ett butiksnät som är överdimensionerat med ökade risker från alkoholpolitisk synpunkt som följd.” 6. Det råder samstämmighet om att lägsta inköpsåldern i systembutikerna bör förbli 20 år och att omprövning av åldersgränsen inte bör ske utan att verkningarna av nu föreslagna alkoholpolitiska åtgärder i sin helhet avvaktats. 7. Det råder samstämmighet om att nuvarande försäljningstider för öl i butikerna bör bibehållas. Endast mellan 08.00 och 20.00 bör öl få säljas. 8. Det råder samstämmighet om att försäljning av vin och sprit icke bör få ske i teaterfoajéer. 9. Det råder samstämmighet om att regeringen bör bevaka alla möjligheter till att nå sådana överenskommelser med våra grannländer, att den skattefria provianteringen av alkoholhaltiga drycker i utrikestrafik till sjöss och med flyg kan begränsas eller avvecklas. 10. Det råder samstämmighet om att uttala att det ”är angeläget att de alkoholfria motellens situation förbättras som ett led i strävandena att främja de alkoholfria miljöerna”. Det är glädjande att den samstämmighet, som jag här exemplifierat, har kunnat uppnås i en fråga som av socialministern betecknas såsom ett av vårt lands största sociala problem. Det är angeläget att konstatera att den alkoholpolitik som betänkandet redovisar baseras på framför allt informativa insatser och icke omfattar några nya restriktioner för medborgarna. För mig är det särskilt glädjande att konstatera att utskottsbetänkandet i allt väsentligt överensstämmer med de krav för ett alkoholpolitiskt program som folkpartiet uppställde i 18 punkter vid sitt landsmöte 1975. I ett par avseenden finns dock reservationer. När det gäller informationen vill socialdemokraterna redan i inledningsskedet satsa mera pengar än regeringen och utskottets majoritet. Den senare uttalar att ”utskottet är inte främmande för tanken att väsentligt större insatser och delvis andra metoder kan bli erforderliga i framtiden. Det är emellertid angeläget att utbyggnaden sker successivt och med ledning av de erfarenheter som den ökade satsningen kan ge.” Skillnaden i uppfattning här rör närmast takten i anslagsökningarna. När det gäller ölfrågan vill två socialdemokratiska reservanter och två moderata reservanter införa var sitt nytt öl och häva mellanölsbeslutet från 1976. Såväl regeringens proposition som den socialdemokratiska partimotionen avstår från att ta upp ölfrågan på nytt. Skatteutskottet konstaterar: ”Propositionen bygger på förutsättningen att förra årets riksdagsbeslut om mellanölets slopande ligger fast.” — För min del måste jag uttala den förhoppningen att riksdagen genom sin röstning i dag upprepar fjolårets ställningstagande. Det skulle för medborgarna te sig inkonsekvent och närmast löjligt om riksdagen ena året beslutar sig för 2,8 volymprocent och andra året ändrar detta tal med 0,4 procentenheter till 3,2 volymprocent. Även bryggeriindustrin bör vara betjänt av att nu få fullfölja sina produktionsplaner, som baseras på fjolårets riksdagsbeslut. Det finns ytterligare två skäl som talar mot en ändring av fjolårets ölbeslut. Herr Erik Wärnberg har tidigare i debatten redovisat att 10 96 av alkoholmissbruket före andra världskriget härstammade från bruket av öl på 3,2 926. Omplacerat till dagens förhållanden skulle ölet på 3,2 926 alltså ge ca 20000 alkoholmissbrukare. Det andra skälet är att effekten av den sänkta volymprocenten under krigsåren var mycket god från nykterhetssynpunkt, enligt de statliga utredningar som efteråt gjordes. Det finns absolut inget positivt att vinna med en återgång nu till förkrigstidens öl. Jag finner stora delar av det inlägg som herr Hagberg i Borlänge gjorde närmast före mig mycket glädjande. Vpk är inne på samma linje som statsrådet i propositionen och socialdemokraterna i sin partimotion, nämligen att avstå från att ta upp ölfrågan på nytt. Det är samma ställningstagande som utskottsmajoriteten har gjort. Jag vill således vädja till kammarens ärade ledamöter att i dag rösta så att beslutet från förra året beträffande ölet kommer att ligga fast. Herr talman! Jag ber slutligen att på alla punkter få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! För första gången sedan jag valdes till riksdagsledamot har jag ingen egen alkoholpolitisk motion. Det är så att jag med viss stolthet ställer mig helt bakom den partimotion som är lagd från oss socialdemokrater. Det kanske borde säga herr Hagberg i Borlänge något om att vi organiserade nykterister inte är så ensidiga som han i sitt anförande ville påstå. Det socialdemokratiska förslaget innebär en radikal omändring i tänkandet, att det behövs kraftfulla åtgärder i det förebyggande arbetet. Vårt hundramiljonersprogram syftar till förebyggande arbete i ett positivt so cialpolitiskt och hälsovårdspolitiskt tänkande, och det är där jag finner det glädjande. Men det är också med besvikelse jag konstaterar att skatteutskottets borgerliga majoritet inte finner det angeläget att nu göra den satsning som vi föreslår på den förebyggande alkoholpolitikens område. En hel del talare har redan sagt och fler kommer att göra det under dagens lopp att alkoholfrågan fortfarande är ett av vårt lands största olösta sociala problem. Framtidsutsikterna är inte ljusa. Enligt statens medicinska forskningsråd kommer andelen alkoholskadade att fördubblas under 1980-talet, om vi inte lyckas bryta den nuvarande utvecklingen. Detta skulle innebära att antalet alkoholskadade ökar från 500 000 å 600 000, som vi har i dag, till bortåt 1 200 000 människor. Det är inte bara medicinska forskningsrådet som ger detta mörka framtidsperspektiv. Beräkningar inom Stockholms läns landsting visar på samma utveckling, dvs. att antalet alkoholskadade fördubblas på några få år om ingenting görs. Detta borde egentligen vara en larmsignal som är tillräckligt stark för att övertyga den här kammarens tveksamma ledamöter om att kraftåtgärder behövs. Vi skall alltså räkna med att dagens dystra situation kommer att försämras. Alkoholen kräver enligt vedertagna uppgifter omkring 5 000 liv per år. Uträknat per dag blir detta 13 dödsfall om dagen till fölid av alkoholen. Trots detta är alkoholfrågan inte på långt när så intressant som t.ex. trafiken och debatten om vissa miljögifter. I debatten om mellanölet, som vi hade här i kammaren för ungefär ett år sedan, påtalade Nils Carlshamre att 7 96 av dem som mönstrar till värnplikt frikallas på grund av missbruk. Hälften av dessa 18-åringar frikallas på grund av alkoholmissbruk, de andra på grund av blandmissbruk eller kanske rent narkotikamissbruk. Alla undersökningar tyder dock på att alkoholen är boven i dramat i samtliga fall. Ingen börjar att missbruka narkotika utan att först ha skapat sig en ordentlig alkoholvana. Något tillspetsat skulle jag alltså kunna påstå att genom att angripa alkoholfrågan angriper vi även narkotikafrågan, där insatser verkligen också behövs i dag. Vi vet att flickorna antagit alkoholvanorna, som tidigare var så att säga förbehållna männen. Slutsatsen är därför att om vi hade kvinnlig värnplikt skulle lika stor andel av flickorna som nu av pojkarna frikallas på grund av drogmissbruk. Är det inte siffror som oroar? Enbart vetskapen om allt det mänskliga lidande som följer i alkoholens spår borde vara tillräcklig för att vi skall kunna fatta radikala beslut för att komma till rätta med alkoholproblemet. Men så enkelt fungerar nu inte alkoholpolitiken. Även skatteutskottets borgerliga majoritet är i princip ense med s-reservationen kring hundramiljonersprogrammet, men man vill inte ta steget fullt ut när det gäller medelstilldelningen. Men nog borde vi kunna vara överens om nödvändigheten av en satsning på förebyggande åtgärder — en satsning där folkrörelserna utgör ett verksamt instrument, en satsning där alla goda krafter i samhället strävar att komma åt bruket av alkohol, främst då bland de yngre ungdomarna. Det är naturligt att jag som absolutist förespråkar en politik som syftar till att hålla ungdomsåren fria från alkohol. Att detta är nödvändigt visar bl.a. de siffror från mönstringarna som jag nyss refererade. Men ingen tror väl på allvar att dessa ungdomars alkoholmissbruk grundlagts bara på några få år. Nej, vetskapen om hur alkoholmissbruket grundläggs talar sitt tydliga språk. När etablerade alkoholvanor i ungdomsåren ger utslag redan vid 18 års ålder är det fara å färde. — En sådan utveckling kan vi aldrig acceptera. Mot den bakgrunden är det tillfredsställande att ett enigt skatteutskott med instämmande från socialutskottet förordar att inköpsåldern på systembolaget skall hållas kvar vid 20 år trots att detta kan anses ologiskt med tanke på myndighetsåldern. Om vi kan rädda liv med en sådan åtgärd kan vi kosta på oss att vara ologiska. Mot den här bakgrunden är det oroande att några av kammarens ledamöter är beredda att utan noggrannare undersökningar om följderna tillskapa ett nytt öl. Jag är den förste som beklagar att vi kanske får en öldominerad debatt om decimaler även den här gången. Nu föreligger ändå förslag om upprivande av fjolårets beslut och tillskapande av ett nytt öl med 3,2 viktprocent alkohol. Vi har erfarenheter i vårt land av ett sådant öl. Erfarenheterna av detta är inte, som motionärerna säger, positiva. Tvärtom, 3,2-procentölet är ett monument över en mörk epok i svensk alkoholpolitik. Det var 3,2-ölet som gav oss alla alkoholskadade som i folkmun kallades pilsnergubbar i min barndom. Det var med 3,2 ölet som den s.k. pilsnerdrickaepoken föddes. Det var då som nykterhetsnämnderna runt om i landet högljutt klagade över det alkoholpolitiska läget. Denna mörka alkoholpolitiska epok gick i graven när vi på grund av brist på råvaror sänkte alkoholhalten i ölet till 2,8 96. Det var den vetskapen som låg bakom alkoholpolitiska utredningens förslag om 3,0 96, som i sin tur var faktaunderlag för vår s-motion, som jag i den förra s.k. öldebatten försvarade, men som förlorade i slutvoteringen mot 2,8 linjen. APU-förslaget byggdes då upp av svenska forskarrön. Nu vet vi om faran. Varför skall vi då ånyo utsätta oss för risken att införa ett starkare öl, om vilket vi redan på förhand vet att det kan komma att ställa till stora bekymmer? Låt oss i stället satsa på en positiv uppföljning av det mellanölsbeslut som vi fattade för ungefär ett år sedan. Låt oss satsa på en alkoholpolitik dominerad av positiva förebyggande åtgärder med sikte på framtiden! Från samhällsekonomisk synpunkt är alkoholen också ett bekymmer. Såväl amerikanska som svenska undersökningar bekräftar att bruttonationalprodukten sänks med mellan 3 och 8 96 som en följd av alkoholen. För svenskt vidkommande skulle detta innebära en kostnad på 15 miljarder. Denna siffra skall jämföras med statens inkomster av alkoholen, som ligger på ungefär 5 miljarder. I ett kärvt ekonomiskt läge vore det därför naturligt om vi också på allvar försökte komma åt alkoholproblemet. Vi vet att 25 926 av sjuk husplatserna inom kroppssjukvården upptas av människor med direkta och indirekta alkoholskador. Inom mentalsjukvården är läget ännu sämre. Där talar man om att hälften av platserna upptas av människor med skador till följd av alkoholmissbruk. Lägg till dessa oerhörda ekonomiska kostnader något som är ännu väsentligare, nämligen det mänskliga lidande som följer i alkoholbrukets spår. Detta kan inte värderas i pengar. Vi måste också verka för att få till stånd ett annat debattklimat än det som i dag präglar massmedias framställningar i dessa frågor. Vi måste verka för att få till stånd en attitydoch beteendeförändring. All undervisning och information i alkoholfrågan måste syfta till att ändra på attityder och beteenden. För att åstadkomma en sådan förändring är det personliga föredömet väsentligt. Detta leder bl.a. till krav på en alkoholfri samhällsrepresentation. Det förtjänar att ständigt upprepas. Massmedia måste besinna sitt ansvar. Vi har om ungefär ett år möjlighet att påverka reglerna för Sveriges Radio i detta avseende. Den möjligheten får vi inte försitta — det visar trenden i dag. Sveriges Radios alkoholpositiva inställning måste förändras. Det är med glädje jag konstaterar att det tycks finnas en klar majoritet bakom kravet på att all alkoholreklam skall förbjudas. Detta är en nödvändighet. Vi vet att det är samma marknadskrafter som gör sig gällande i reklamen för alkohol som de som motiverar dyrbar annonsering för utlandsresor, dammsugare och andra kapitalvaror. Jag vill dock redan nu rikta en maning till den svenska bryggerinäringen. Ta ert sociala ansvar och sluta upp med förberedelserna för att kringgå ett kommande reklamförbud! Jag är övertygad om att era produkter kommer att omsättas andå. Jag har inte berört några frågor som sammanhänger med vården av de alkoholskadade. Inte heller har jag nämnvärt uppehållit mig vid frågor som sammanhänger med kraven på förbättringar i vår närmiljö. Dessa frågor tas upp i den socialdemokratiska partimotionen, varför ytterligare tid inte behöver ägnas åt detta från kammarens talarstol. Vi kommer också här i kammaren att få tillfälle att diskutera dessa frågor när socialutredningen inom kort kommer med sitt betänkande. Jag har sagt tidigare, och jag upprepar det gärna igen: Det finns inget enkelt genialiskt grepp för att komma till rätta med alkoholbruket. Vi måste satsa på en alkoholpolitik som är en blandning av gamla restriktioner och nya positiva inslag, där folkrörelserna kan bli det trovärdiga instrumentet. Låt oss klara detta nu och satsa våra krafter på vårdfrågorna när socialutredningen behandlas. Herr talman! Jag beklagar ännu en gång att den borgerliga majoriteten inte stöder den socialdemokratiska partimotionen om hundramiljonerprojektet och yrkar därför bifall till reservationen 1 av herr Wärnberg m.fl.

Herr talman! Efter många års väntan står riksdagen äntligen i begrepp att fatta beslut om alkoholpolitiken. Den långa väntetiden har orsakat många olägenheter, främst i fråga om att reformer som kunde ha genomförts långt tidigare har skjutits upp på grund av den pågående alkoholpolitiska utredningen. Att sedan den dåvarande socialministern inte hade kurage nog att lägga fram en proposition förra året gjorde inte saken bättre. I stället tillsattes en beredningsgrupp som åstadkom 500 sidor snömos kan man säga — den kunde ju inte förutsättas åstadkomma något bättre än en utredning som har hållit på i många år. Det gick t.o.m. så långt under denna väntetid att man fick ta itu med vissa frågor ändå. I fråga om hembränningen fick sålunda beslut fattas, och beträffande mellanölet reagerade riksdagen så starkt att beslut fattades innan något ställningstagande hade gjorts av regeringen. Det kan konstateras, som herr Jadestig också gjorde, att det finns inget radikalmedel som löser de gigantiska problemen med alkoholen. Så länge alkohol finns kommer en hel del människor att dricka för mycket och det kommer att orsaka stora skador på olika sätt. Det var rent nonsens när man i mellanölsdebatten sade: Tror någon att borttagandet av mellanölet löser alkoholproblemen? Det finns ingen människa som har påstått det, allra minst de organiserade nykteristerna. Borttagandet av mellanölet är ett steg som bör tas i den allmänna alkoholpolitiken, men det löser inte alkoholproblemen. Herr Söderström sade att förbud inte löser alkoholproblemen. Naturligtvis inte. Jag vet inte vem som skulle ha påstått något sådant. Men det är en av de åtgärder som måste vidtas i det stora sammanhanget. Det är alltså en rad åtgärder som måste vidtas, och de bör leda till att den totala alkoholkomsumtionen minskar. Det är ett bestämt samband mellan totalkonsumtion och alkoholskador. Socialstyrelsens chef har meddelat att undersökningar har visat att om konsumtionsutvecklingen fortsätter som den har gjort på senare år skulle vi en bit in på 1980-talet ha I miljon alkoholskadade människor i vårt lilla land. Undersökningar har också visat att ca 5 000 dödsfall i vårt land beror på alkoholskador. En amerikansk forskare, Catherine Magruber, har visat att försäljningen och totalkonsumtionen av alkohol står i direkt relation till dödsfallen på grund av alkohol. Världshälsoorganisationen har påvisat att ”suparlever” är tre gånger så vanligt i vindrickarländerna som i Sverige, där vi ändå dricker ganska mycket. Brottsligheten står i samband med totalkonsumtionen. Lemkes undersökningar visar t.ex. en förfärande samstämmighet mellan totalkonsumtionen och brottsligheten. Och det är som en författare en gång skrev: Det står en stank av alkohol kring ungdomsbrottsligheten. Man kan nog säga att det också står en stank av mellanöl kring ungdomsbrottsligheten så länge vi har mellanölet kvar. Det var en bra målsättning som skatteutskottet förra året föreslog och som riksdagen antog. Utskottet sade att målsättningen för samhällets alkoholpolitik skall vara att minska den totala, alltför höga alkoholkon sumtionen och att komma till rätta med alkoholmissbruket. Observera formuleringen ”och att komma till rätta med” — inte ”så att” man kommer till rätta med. Man var nämligen medveten om sambandet mellan totalkonsumtionen och de skador som den orsakar. Propositionen har vidare en bra formulering i fråga om skattens inverkan. I propositionen säger departementschefen: ”Jag finner det väsentligt att alkoholbeskattningen och därmed prissättningen på alkoholdrycker används som ett instrument i konsumtionsbegränsande syfte.” Det är alldeles utmärkt — jag vet inte om detta tidigare har sagts ifrån så klart. Jag kan meddela herr Hagberg i Borlänge att det har gjorts undersökningar om hur mycket prisökningar verkar konsumtionssänkande. Effekten är inte särskilt stor. Denna undersökning gjordes av Industriförbundet och publicerades i boken Dryckeskonsumtionen i Sverige. Man kom i undersökningen fram till att en tioprocentig prishöjning medförde en bestående konsumtionsminskning med 2 96. Det kan ju sägas att det inte är så mycket, men man räknar alltså här med en bestående konsumtionsminskning — folk reagerar ju kraftigast vid själva höjningstillfället. Jag kan inte påstå att jag vill instämma i det som sägs i propositionen, nämligen att det här framläggs ett samlat alkoholpolitiskt program. Det är åtskilliga fler områden som vi behöver ta itu med. Ännu mindre kan man säga att den socialdemokratiska motionen innebär något samlat program för alkoholpolitiken. I motionen behandlas t.ex. inte sådana saker som det enskilda vinstintresset, ölet osv. Det är alltså åtskilliga områden till som behöver täckas in, och några samlade alkoholpolitiska program är det alltså knappast fråga om. Det är emellertid utmärkt att det i den socialdemokratiska motionen föreslås att reklamen för alkoholdrycker skall förbjudas. Det är precis samma förslag som fördes fram från centern förra året. Vi hade då två förslag: bort med mellanölet och bort med reklamen! Något reklamförbud kunde vi inte få den gången, men nu skall vi hoppas att det lyckas. Det finns ingen anledning att vänta. Herr Söderström frågade: Varför kan man inte vänta? Jag vill ställa en motfråga: Varför skall man vänta? APU har lagt fram ett fullständigt förslag till lagtext när det gäller ett förbud mot reklam. Med en viss liten justering kan den lagtexten användas omedelbart, och det behövs alltså inte några ytterligare utredningar. Till de övriga fördelarna med att vi fått en ny regering kan man lägga den att det verkar som om socialdemokraterna har piggnat till åtskilligt också i fråga om alkoholpolitiken. När det gäller frågan om alkoholreklamen sade den dåvarande justitieministern redan år 1955 i ett interpellationssvar att det ur tryckfrihetssynpunkt inte fanns några hinder för att förbjuda alkoholreklamen. Det blev emellertid ingenting av med ett förbud, utan det gick ytterligare 22 år innan vi kunde få någon fart på den här frågan och även få det socialdemokratiska partiet med på Erfarenheterna från Norge visar att det finns anledning att förbjuda reklamen. Den dåvarande socialministern sade förra året att erfarenheterna från Norge inte vara goda. Den uppgiften var missvisande, eftersom förbudet då inte hade helt genomförts. Dessutom var erfarenheterna inte dåliga. Jag är förvånad över att herr Kristenson har skrivit under den socialdemokratiska motionen om ett förbud och sedan ansluter sig till reservationen mot ett förbud. Det är inte så lätt, herr Kristenson, att se osynliga reservationer mot en motion. Det enda vi kan se är herr Kristensons underskrift på en motion om ett reklamförbud. Det behövs många förklaringar om man vill reservera sig på en och annan punkt mot en motion som man varit med om att skriva under. Både i propositionen och i den socialdemokratiska motionen sägs att alkoholpolitiken skall sättas in i sitt sociala sammanhang. Det är bra, men är det någonting nytt? Det verkar här som om detta vore ett nytt påhitt. Nykteristerna har man ibland klandrat. Man kan ju säga att alkoholen för nykteristerna personligen inte spelar någon som helst roll, eftersom de inte använder den. Varför behöver nykteristerna då bry sig om alkoholen? Det beror på, såsom det sades exempelvis när IOGT i vårt land bildades 1879, att detta är ett av de största sociala problemen i vårt land. När det socialdemokratiska partiet höll kongress år 1911 beslöt man med 98 röster mot 2 att krav på alkoholförbud skulle införas i partiprogrammet. Det berodde naturligtvis inte på att de var onyktra, för det var de inte — man hade inom socialdemokratin ett omfattande samarbete med nykterhetsrörelsen. Detta krav berodde i stället på att man såg alkoholen som ett stort socialt problem. När det socialdemokratiska ungdomsförbundet året därpå höll sin kongress var 137 av de 180 ombuden organiserade nykterister. Även det var naturligtvis ett uttryck för det sociala sambandet. Trots detta skall man, när man talar om det sociala sambandet, akta sig för att komma in på vad vi kallar symtomteorier, dvs. att man förklarar allting med att det på något sätt är fel på samhället. Det finns inget land i världen, oavsett politiskt system, som kan visa upp några särskilt lysande resultat. De båda supermakterna USA och Sovjetunionen exempelvis, med sina olika ideologiska system, har oerhört stora problem med alkoholkonsumtionen. Den högsta spritkonsumtionen i världen förekommer i ett socialistiskt land. Det är faktiskt de välsituerade som dricker mest och alltid har druckit mest. När nykterhetsrörelsen bildades var det också de minst bemedlade som utgjorde en huvudgrupp. Det är alldeles utmärkt när man som nu säger att sociala missförhållanden skall undanröjas och ett bättre samhälle skapas. Amerikanarna talar om social drinking, dvs. sällskapsdrickande. Jag började dricka i sällskap och upptäckte en dag, sade en amerikan som tillhör det som hos oss motsvarar Länkarna, att jag tog sju drinkar före lunchen och förstod att det inte var riktigt. Utskottet har i samband med uttalandet om den totala konsumtionen sagt några som jag tycker mycket värdefulla ord om representationsdrickandet. Man säger exempelvis att praktiska svårigheter kanske gör att man inte kan förbjuda alkohol i samband med representation, men man uttalar sig mycket restriktivt, vilket jag hälsar med stor tillfredsställelse. Skall vi skapa alkoholfria miljöer bör vi föregå med gott exempel och inte använda skattepengar till sprit.

Det är ett bifall till den motion som väckts från riksdagens nykterhetsgrupp. Jag hälsar med stor tillfredsställelse att man förklarar att inställningen i fråga om attityder och liknande till alkoholer bör förändras. Ölfrågan figurerar fortfarande. Tidigare diskuterade vi tre sorters öl med alkoholhalterna 2,8 96, 3 26 och 3,6 96. Nu har det dykt upp ytterligare en sort som innehåller 3,2 96 alkohol. Jag vet inte vad en sådan debatt skall tjäna till. Riksdagen har fattat sitt beslut och bör stå fast vid det. Herr Söderströms reflexioner var felaktiga i en del fall. Ölet med en alkoholhalt av 2,8 96 kom visserligen hit under andra världskriget, men professor Goldbergs undersökningar om tröskelvärden visar att kroppen har en viss reningsförmåga. Över ett visst värde får alkoholen en berusande effekt och detta tröskelvärde ligger någonstans kring 2,5 96. Därför är det inte oväsentligt om man den 1 juli höjer alkoholhalten med 14 96, från 2,8 till 3,2. Det är inte så litet, och resultatet blir kanske likartat det vi hade tidigare, då 10 96 av fylleriförseelserna berodde på den 3,2-procentiga pilsnern. Det har också höjts röster för mellanölets bibehållande. Men svenska folket ville ju ha bort mellanölet. Jag förstår inte varför herr Söderström var orolig när han kom hem efter det riksdagsbeslutet. I den största undersökning som utfördes tillfrågades 4 056 personer, och den visade att 30 96 helt ville stoppa mellanölet, 29 96 ville föra in det på systembolaget, och 11 96 ville sänka alkoholhalten. Det var alltså 70 96 av de tillfrågade som inte ville ha det nuvarande mellanölet, medan 30 96 ville ha det kvar oförändrat. Herr Kristenson har fört fram en hel rad gamla argument. Det skulle vara en förmyndarmentalitet att vilja stoppa mellanölet. Jag måste fråga herr Kristenson: Är det inte förmyndarmentalitet att sätta gränsen vid 3,6 96? Det finns kanske de som vill ha öl med 3,9 96 alkoholhalt. Hur definieras förmyndarmentalitet? Är det förmyndarmentalitet vid en gräns så är det väl likadant vid alla andra gränser också. Vill man inte ha förmyndarmentalitet så får man väl ta bort alla gränser och tillåta försäljning av elefantöl och annat som håller 7 eller 8 96. Att resonera om förmyndarmentalitet vid en viss procent är helt enkelt obegripligt. Herr Kristenson säger att han är orolig för vad som skall hända, och han tror att de som nu dricker mellanöl kommer att gå över till starkare drycker. Men är inte herr Kristenson orolig för tioåringarna och grupperna därunder som växer till i ålder men inte alltid så snabbt i visdom? Alla dessa skulle mellanölet hjälpa till att föra in på olämpliga vägar, kanske också 3,2-ölet. Det kan väl hända att en del av dem som har druckit mellanöl kommer att gå över till starkare drycker. Det har de gjort tidigare också, så det är ingenting ovanligt, men säkert kommer också en del att avstå från det. Och så talet om narkotika. Titta på skolöverstyrelsens undersökning. Vad sade den? Jo, den sade att det fanns de som inte ville ta narkotika vid nyktert tillstånd, men efter några mellanöl var de beredda att acceptera narkotika också. Mellanölet hjälpte till att föra in dem i narkotikaträsket. Det talas om god måltidsdryck och om sällskapsdryck. Ja, tänk så sällskapliga vi är! Men nu är det ju faktiskt Bryggareföreningen som har fört fram argumentet om all denna sällskaplighet. Mellanölet har visat sig innebära så stora faror att det finns ingenting annat att göra än att ta bort det. Herr Kristenson sade vidare att för att några missbrukar skall man nu införa begränsningar för alla de andra. Ja, det är som alkoholpolitiska utredningens ordförande sade en gång: Om medeltemperaturen hos patienterna på ett sjukhus är 37,5 grader, så gör det ju inte saken bättre för dem som har bortemot 40. Så är det här också. Vi får vara glada åt att inte hela svenska folket dricker massor av mellanöl. Jag konstaterar också att skatteutskottet har uttalat sig om alternativdryckerna. Utskottet utgår ifrån att frågan om lättöl med högst 0,6 viktprocent alkohol kommer att tas upp igen i samband med vissa beskattningsfrågor, och jag hoppas att så blir fallet. I informationsfrågan har utskottet gjort väsentliga uttalanden, som förtjänar att understrykas. Utskottet säger sig inte vara främmande för tanken att väsentligt större insatser och delvis andra metoder kan bli erforderliga i framtiden. Ja, det får vi ta fasta på. Det kan bli erforderligt med betydligt mera. Det är för all del vällovligt, som socialdemokraterna gör i en motion, att yrka på mer pengar till information, men det kan ju diskuteras om detta nyvaknade intresse kan tas så allvarligt. Först och främst är det inte fråga om 100 miljoner utan om 33 miljoner per år. Det låter naturligtvis bättre att säga 100 miljoner, men varje riksdag är ju suverän att besluta vad den vill, och det är mot den bakgrunden vi måste se förslaget. Man undrar varför den här helomvändningen har kommit. Förut har det ju varit så snålt med anslagen. Vi hade tidigare något som hette Nykterhetsrörelsens informationstjänst, som skickade ut en del saker och som hade två anställda. Det var svårt med ekonomin, så vi gick till regeringen och bad om 30 000 kr. men det avslogs, och så dog Nykterhetsrörelsens informationstjänst. Det var tråkigt att regeringen var så ointresserad då. et värdefulla treveckorskurser för ett femtiotal ungdomar och andra. Många här i kammaren har säkert haft tillfälle att bevista dem. Kurserna har emellertid upphört, för man fick så litet pengar av den socialdemokratiska regeringen att man inte kunde fortsätta. Det ges ett litet arvode till människor som reser ut och talar i alkoholfrågorna, men vid den här tiden på året eller litet tidigare får man ibland ett meddelande som säger att nu finns det inga pengar. Under den tidigare regeringens tid har det varit en förfärande snålhet, och då är det ju så mycket mera glädjande att socialdemokraterna nu vill vara så generösa. Men det är ju litet märkligt att det inte kunde ske förrän de fått lämna regeringstaburetterna. Sedan har jag ställt mig undrande till det föreslagna anslaget till speciella grupper. Jag tror inte att den ena gruppen super mer än den andra, så att man särskilt skulle dra fram det, utan man bör nog ge allmänna anslag. De alkoholfria miljöerna har framhållits mycket, och det är väldigt viktigt att de finns. Förslaget när det gäller teatrarna får jag se som ett olycksfall i arbetet — det blir ingenting av detta. Men vi har ju andra alkoholfria miljöer, t.ex. de alkoholfria restaurangerna. Dessa går inte att driva i konkurrens med dem som serverar sprit, utan skall man försöka skapa alkoholfria miljöer måste man verkligen ta krafttag. Jag vädjar till departementschefen att han tar itu med detta, för skatteutskottet har ju sagt följande: ”Med hänsyn till att värdet av och kostnaderna för stödet till alkoholfria hotell och restauranger behöver ytterligare utvärderas vill utskottet i likhet med socialministern förorda att den alkoholpolitiska nämnden prövar frågan.” Man får hoppas att alkoholpolitiska nämnden prövar detta allvarligt, för annars blir följden helt enkelt att dessa restauranger dör — de kan inte konkurrera. Då har man tagit bort en alkoholfri miljö. Beträffande reklamen har direkt eller indirekt radio och TV nämnts. Det finns motioner som tar upp den frågan, och skatteutskottet gör även då ett väsentligt uttalande, som går ut på att man skall ta itu med problemet. Frågan ”bör bedömas av nu sittande radioutredning”, säger utskottet. Vi får hoppas att så blir fallet. Det gjordes tidigare en undersökning som visade att man var tjugoåttonde minut tar en sup i svensk TV. Det är inte precis något nykterhetsfrämjande. När man sedan undskyllde sig med att det var utländska program fördes undersökningen vidare, varvid det visade sig att det förekom mera sprit i de svenska programmen än i de utländska. Då ville man göra gällande att programmen ju måste återspegla verkligheten. Det visade sig emellertid att det var tre gånger så mycket alkohol i TV som i normalt dagligt liv. Jag anser att ibland är TV-programmen bra i nykterhetsavseende, men för det mesta är de som vanligt. Herr talman! Jag vill slutligen säga att skatteutskottets betänkande är i stort sett bra. Man kunde önska att det skulle ha gått längre i många hänseenden, men betänkandet visar en positiv inställning till hela frågan, och även om man skjuter upp vissa frågor präglas betänkandet av en framåtanda som, om förslagen fullföljs, bör kunna ge ett bra resultat. Därmed yrkar jag bifall till utskottets hemställan på alla punkter.

Herr talman! Efter många och långa år av utredningar hade man kanske väntat att regeringen skulle ha kunnat samla sig till ett ordentligt tag om alkoholpolitiken. Men de som väntat sig krafttag av regeringen har anledning att känna sig besvikna. Det blev inga krafttag. Det blev små ändringar här och var i bestämmelserna, och i den proposition som man så småningom åstadkommit har det också blivit vissa försämringar i lagstiftningen, så att t.o.m. det i vanliga fall följsamma regeringsunderlaget i riksdagen slagit bakut. Socialministern strör gärna uttalanden omkring sig i alkoholfrågan, i narkotikafrågan och i en rad andra frågor av social karaktär. Han anklagar ibland myndigheter för att inte använda de pengar de har till sitt förfogande, och man hade då kanske förväntat sig en kraftfullare handläggning av alkoholpolitiken än vad som skett. Men det är lättare att göra uttalanden av olika slag än att forma förslag till lagstiftning kring alkoholpolitiken. Och dessutom har man naturligtvis i denna fråga liksom i alla andra fått kompromissa mellan olika ståndpunkter i regeringen. Följden har blivit att vi fått en proposition som ingen egentligen är nöjd med, och därför håller jag den borgerliga majoriteten i skatteutskottet räkning för att den i betydande utsträckning ändrat på regeringens förslag i denna fråga. Flera av de punkter vi tagit upp i den socialdemokratiska motionen har kunnat tillmötesgås under utskottsbehandlingen. Däremot beklagar jag att de borgerliga sagt nej till huvudfrågan från vårt håll: att under en treårsperiod anslå 100 miljoner mer än regeringen förordar till kampen och upplysningen när det gäller alkoholfrågan. Jag har väldigt svårt att förstå herr förste vice talmannen Bengtsons uttalande, där han närmast ironiserade över socialdemokratins inställning till den här frågan. När vi är beredda att ge 100 miljoner mer än ni i kampen mot alkoholen under en treårsperiod säger ni nej. Vad är det för konsekvens i herr Bengtsons yttrande? Det är ingen konsekvens alls. Jag tycker att han borde ha tänkt sig för innan han angrep oss på den här punkten. De förslag vi lägger i oppositionsställning kommer vi att genomföra i regeringsställning. Jag tycker nog att herr Bengtson med hänsyn till sin inställning i alkoholfrågan kunde ha visat en annan attityd än han gjorde här. Det går inte att förklara bort att det gäller 100 milj.kr. mer; det borde herr Bengtson ha tänkt på. Vi hade dessutom föreslagit att dessa 100 miljoner skulle finansieras genom en extra skatt på vin. Nog hade det varit ett verkligt krafttag om man följt det socialdemokratiska förslaget. Det skulle ha gett pengar till en rad åtgärder — inte minst inom de folkliga och fackliga organisationerna. Jag vet mig aldrig tidigare ha upplevt en situation där ett oppositionsparti har varit berett att anvisa extra medel för åtgärder av skilda slag som föreslås. Dessa 100 miljoner hade mycket väl behövts i arbetet för att nå en bättre situation på alkoholområdet. Det borde riksdagens förste vice talman kunna erkänna. Man tycker också att de som i riksdagen vid alla tillfällen tidigare talat om alkoholens fördärvbringande inverkan skulle ha ställt upp bakom en sådan satsning som här föreslås, men så blir tydligen inte fallet. De partipolitiska banden till trepartiregeringen har hindrat en uppslutning kring det socialdemokratiska förslaget. Ur nykterhetspolitisk synpunkt beklagar jag detta — ur partipolitisk synpunkt noterar jag självfallet att de borgerliga riksdagsledamöterna inte heller i denna fråga ”nått ända fram”, som det numera heter på klassiskt språk inom regeringspartierna. Det råder i dag inga delade meningar om att alkoholfrågan har utomordentligt vittgående sociala verkningar. Det är därför nödvändigt med en bred satsning för att komma till rätta med de problem som alkoholen förorsakar. Den socialdemokratiska riksdagsgruppen ställer upp bakom en väl underbyggd och väl motiverad motion om alkoholpolitiken.

Det blir viktiga och riktiga uppgifter — uppgifter både för dagen och för morgondagen. Man får inte glömma att alkoholvanorna grundläggs i tidiga år och att skolan därvid har en viktig uppgift. Vi behöver ungdomsorganisationernas och folkrörelsernas medverkan i informationen om och i debatten kring alkoholproblemen. Det är i hög grad angeläget att stödja alkoholfri, icke kommersiell nöjesindustri. Vi säger klart nej till regeringens förslag att spritservering skall ske på teatrarna. Hur socialministern, som i varje fall sagt sig vilja minska alkoholkonsumtionen i landet, tror sig kunna göra detta genom att öka serveringsmöjligheterna på bl.a. teatrarna är för mig en gåta. I stället är det angeläget att vi skapar alkoholfria miljöer som kan vara lika attraktiva som mysiga krogar och trevliga inneställen. De fackliga organisationerna, som ofta känner problemen bättre än andra, måste ges ökade möjligheter att gå i närkamp med de alkoholfrågor som finns i arbetslivet. Likaså är det angeläget att resurser skapas för hälsoupplysning om alkoholens skadeverkningar och vid insatser för akutvård av alkoholskadade. Vi vill också ha förbud mot alkoholreklam, vilket naturligtvis inte löser problemen i och för sig. Vi anser att den är onödig, och ibland kan den sägas vara både osaklig och osmaklig. Herr Bengtsons historiebeskrivning beträffande denna frågas tidigare behandling ger jag i saklighetens intresse inte mycket för. Slutligen bara några ord om en i och för sig liten fråga: möjligheterna för kommunerna att ha kvar systemet med oktrojperioder. Socialutskottet har tillstyrkt motioner från Stockholm i denna fråga. Vi har lyssnat till vad stockholmarna själva vill, och det är uppenbart att de vill ha kvar detta system. Låt dem då också få det. Det kan underlätta för kommunen att göra aktiva alkoholpolitiska insatser. Man kan få bättre möjligheter att överblicka de olika utskänkningsställena på en gång. Detta förutsätter självfallet att man hela tiden har uppmärksamheten riktad på utskänkningen och är beredd att ingripa när det kan behövas. Det vore oriktigt om riksdagen inte tillmötesgick stockholmarna —- det är i första hand ett storstadsintresse att få behålla oktrojen. Jag stöder det yrkande om bibehållande av oktrojsystemet som senare kommer att framställas av herr Lindkvist. I övrigt yrkar jag bifall till de socialdemokratiska reservationerna i skatteutskottets betänkande.

Herr talman! Herr Karlsson i Huskvarna undrade över min inställning till anslag över huvud taget. Det första jag sade om de socialdemokratiska motionerna var att det är bra med 100 miljoner i ytterligare anslag. Sedan sade jag att det är förvånande, mot bakgrund av att man har varit så otroligt snål under så många år när socialdemokraterna själva hade regeringsinnehavet, att man nu blivit omvänd. Men det är ju bara bra att ni har en annan inställning i dag. Då har vi utsikter att få större anslag till nykterhetsarbete, och det hälsar jag med allra största tillfredsställelse. Men snålheten tidigare har orsakat mycket stora skador, och det får ni också stå för. Vad det gäller reklamen säger herr Karlsson i Huskvarna att han inte ger mycket för min historieskrivning. Läs då Zetterbergs svar i riksdagstrycket 1955! Det fanns tidigare en utredning om reklamförbud. Det gick t.o.m. så långt att Vin & Spritcentralens styrelse tillstyrkte förbud mot spritreklam. Men, herr Karlsson i Huskvarna, den utredningen stoppade regeringen undan och det blev ingenting av den gången. Så gick det många år och man gjorde ingenting åt reklamen. Förra året fanns det återigen en motion, men mig veterligt röstade ingen socialdemokrat på den centerpartistiska motionen om förbud mot reklam. Det är gläd jande att ett regeringsskifte kan få så goda följder, och det hälsar jag med mycket stor tillfredsställelse. Utskottet har uttalat sig positivt och säger att det inte är främmande för tanken på att större insatser och delvis andra metoder kan bli erforderliga i framtiden, men det vill bygga upp detta successivt. Det har alltså ställts i utsikt ytterligare insatser. Eftersom uttrycket inte var så lämpligt skall jag inte ta upp det, men herr Karlsson i Huskvarna kommer väl ihåg det ord som användes förr - överbud. Det kanske man inte helt skall glömma bort.
Herr talman! Jag konstaterar att herr Bengtson nu talar om överbud i denna fråga. Herr Bengtson, när ni har drivit överbudspolitiken har ni aldrig anvisat hur medlen skall tas. Här har vi ett förslag om att höja vinskatten och på det sättet få 100 miljoner. Jag tycker verkligen att den som vill företräda nykterhetsintressena inte skall förneka att den borgerliga regeringens förslag är 100 miljoner mindre. Det kan herr Bengtson under inga förhållanden komma ifrån. Det är ändå det som är det väsentliga. Jag tror nog att vi kommer att behöva ett regeringsskifte för att få ökade medel till kampen mot alkoholen. Herr Bengtson kan naturligtvis säga att vi har varit snåla tidigare. Ja, men jag har aldrig märkt att herr Bengtson har föreslagit någonting och samtidigt anvisat medel. Följaktligen får herr Bengtson, vid varje tillfälle när han inte vill ge extra medel, framstå som den överbudspolitiker han tidigare varit.
Herr talman! Göran Karlssons uppgift att man inte skulle ha täckning för de förslag till utgiftsökningar som har lagts fram är felaktig. Detta har varje budgetår ingående diskuterats, och man har lagt fram förslag till hur de poster skulle klaras där det föreslagits höjningar. Den uppgiften är alltså felaktig och kan icke bevisas av herr Karlsson i Huskvarna. I annat fall begär jag att han skall göra detta.

Herr talman! Det är inte så, herr Bengtson, att ni har haft någon täckning i penningmedel för de överbud som ni har gett. På den punkten är det bara att titta i alla årgångar av riksdagens handlingar i detta ärende. Alkoholreklamen och vad som har skett på det området är naturligtvis en komplicerad fråga, det skall vi veta. Den har bl.a. med tryckfrihetslagstiftning att göra. Det här spörsmålet är sålunda inte så enkelt som herr Bengtson har velat göra gällande. Men när vi nu är överens om att vi skall ha förbud mot alkoholreklam i fortsättningen tycker jag att vi skall notera det som ett framsteg i kampen för ett bättre samhälle i alkoholpolitiskt avseende.
Herr talman! Skatteutskottets betänkande nr 40 med reservationer, vidhäftat yttrande från socialutskottet och allt påminner, om man ser det i ett inte alltför närsynt perspektiv, om månens yta betraktad från jorden. Den ytan ser som bekant alldeles platt ut fast vi vet att den rymmer både höga berg och djupa dalar och nivåskillnader som är mycket större än 0,4 96. De variationer i synsätt och förslag som kommer till uttryck i betänkande och reservationer är naturligtvis inte på något sätt avgörande för den svenska alkoholpolitiken nu och i framtiden. Det har väl också hittills i dag i debatten varit mycket tunnsått med optimistiska tongångar. Ingen, förefaller det, tror att det beslut som riksdagen skall fatta i dag verkligen är något epokgörande beslut om en ny svensk alkoholpolitik. Det är det naturligtvis inte heller. Det kommer att väl gå in i raden av beslut under de senaste årtiondena som i huvudsak präglas av aningslös naivitet, verklighetsflykt och en osedvanligt allsidig inkompetens. Vi har hållit på att krafsa på ytan av det här problemet i årtionden — och fortfarande krafsar vi på ytan. Och ingen tycks tro att vi nu kommer så värst mycket djupare. Jag tror det inte heller.

Det är möjligt att det helt enkelt är en olöslig uppgift. Skall man ha någon som helst möjlighet att komma frågan in på livet måste man i varje fall försöka göra klart för sig vad det gäller. Det är nog rätt typiskt inte bara för herr Kristenson utan för många, när herr Kristenson i sitt anförande, kanske mer i förbigående, sade ungefär så här: Visst finns det missbrukare, men det är väl inte för deras skull som alla som normalt brukar alkohol skall underkastas begränsningar. Jo, herr Kristenson, det är exakt vad det är fråga om. Det är för deras skull som vi över huvud taget har en alkoholpolitik. Om det inte funnes missbruk och missbrukare och ytterligt allvarliga skador, skulle vi inte ha någon alkoholpolitik, lika litet som vi har en kaffepolitik eller en särskild politik om fläsk och bruna bönor. Det är ju uteslutande därför att vi har att göra med ett medel som kan leda till missbruk och framkalla skador som vi över huvud taget sysslar med det i lagstiftning och i samhällsarbete. Man måste göra det klart för sig. Och redan därmed har man egentligen träffat ett avgörande, för om vi av detta skäl, att det förekommer missbrukare, missbruk och skador inskrider, mycket eller litet, i människors rättigheter och konsumtionsmönster, måste det vara helt klart att inskridandena skall gå i riktning mot begränsningar. Oavsett hur långt de sedan går skall de gå i den riktningen. Att föra en särskild alkoholpolitik bara för att göra alkoholen så lättillgänglig som möjligt vore helt meningslöst. Det skulle aldrig behövas. Detta är utgångspunkten. Det är missbrukarna, missbruket och skadorna som är orsaken till att vi över huvud taget diskuterar denna fråga i dag som så många förr. Det är min bestämda uppfattning att vi återigen, jag vet inte för vilken gång i ordningen, med det här beslutet sviker de redan skadade. Det finns väldigt litet både i propositionen och hos reservanterna av olika riktningar som egentligen kan betyda någonting för dem som redan är illa ute. Vi hade ett hopp, åtminstone hade jag det, att det skulle komma ut någonting inte minst av förra årets deklaration att nu skulle det verkligen bli allvar av samordningen av alkoholpolitik och socialpolitik. Men vad har det egentligen ännu så länge blivit? Jo, någonting ganska tekniskt och formellt, någonting närmast rent administrativt. Vi flyttar över hanteringen av alkoholfrågorna från riksskatteverkets alkoholbyrå till en liknande byrå och en särskild nämnd i socialstyrelsen. Vi har tidigare flyttat dem från finansdepartementet till socialdepartementet. Det är i stort sett vad som hittills har hänt. Och det gör kanske inte särskilt mycket till eller ifrån. Anledningen till att vi inte fick en sådan här proposition för ungefär ett år sedan var att man skulle avvakta bl.a. socialutredningens förslag och passa på, när man hade två stora områden som skulle grundligt genomarbetas samtidigt, att göra det i samverkan. Nu är socialutredningen fortfarande inte färdig. Det är på något sätt tragiskt symtomatiskt att den enda faktiska brygga mellan alkoholpolitik och socialpolitik som hittills har funnits nu rivs utan att man sätter något annat i dess ställe. Jag tänker på Systembolagets spärrlistor, detta att man haft möjlighet att avstänga kända missbrukare från inköp. Jag har ingenting emot att spärrlistorna avskaffas, tvärtom. De är meningslösa. De fyller inte sin uppgift, och därför kan vi lika gärna ta bort dem. Men det är ändå litet egendomligt att samtidigt som vi mer än tidigare talar om samordning mellan socialpolitik och alkoholpolitik tar vi bort den enda bestämmelse som är uttryck för ett försök att låta de här två politiska områdena ömsesidigt stödja varandra. Det blir ingenting kvar. Och något nytt har man inte lyckats sätta i stället. För några månader sedan publicerades en undersökning om hur skolbarn i en grannkommun till Stockholm, Järfälla, brukar alkohol och vilka attityder de har till alkohol. Den undersökningen gick förvånansvärt ouppmärksammad förbi. Jag hörde den refereras i ett lokalradioprogram och jag läste ett kort referat i någon tidning. Det var en rätt ovanlig undersökning därför att den hade tagit sikte på samtliga tolvåringar i hela skoldistriktet, alla de elever som just skulle gå över från mellanstadium till högstadium. Det var ungefär 1 200 barn. De hade grundligt undersökts — inte alls en stickprovsundersökning som skolöverstyrelsen och andra då och då gör — var för sig och man hade gått ganska djupt för att försöka komma underfund med hur det egentligen förhöll sig med deras vanor och attityder. Därvid hade man bl.a. funnit att 2 96 av dessa elever hade så stor alkoholkonsumtion, att de måste anses löpa överhängande risk för att snabbt brytas ned och totalt förstöras i alkoholism. Men -— det var det intressanta — detta presenterades som en stor och positiv nyhet. ”Var det inte värre?” — ungefär så stod det i rubriken. Vi hade faktiskt trott, sade undersökarna själva — för att inte tala om kommentatorerna —, att det var värre, för tidigare undersökningar har tytt på att det var fler. Så antingen har det skett en förbättring, eller också har tidigare undersökningar varit fel. Men vad är 2 96 av 1 200 12-åringar? Jo, det är 24 barn. Kan någon människa se något positivt i att 24 12-åringar i en enda kommun är allvarligt på väg att brytas ned i alkoholism? För mig är det en fullständigt katastrofal siffra och verkligen inte något att åberopa för en optimistisk grundsyn. I samma undersökning fanns också en annan uppgift, som gällde attityderna. Man hade frågat dessa ungdomar hur de såg på sin situation. En av de vanligaste attityder som kom fram var att de uttryckte ängslan och oro för att nu gå över till högstadiet från mellanstadiet därför att, som de sade, där måste man dricka så mycket öl. De var rädda att gå från 6:an till 7:an, för de visste att där dricker man så mycket öl och det måste de göra också. Flera talare har här i debatten använt uttrycket: Om man vill berusa sig gör man det med eller utan mellanöl. Men här har vi en grupp — och jag vet att det ingalunda är någon liten grupp, inte bara några 12 åringar i Järfälla — som absolut inte vill berusa sig, men som är rädda för att de kommer att göra det ändå av andra orsaker än sin egen vilja och sina egna problem, därför att trycket i omgivningen är för starkt. Det är visst inte alla som berusar sig därför att de vill berusa sig. Många berusar sig därför att någon annan vill att de skall berusa sig. Det kunde varit frestande att ansluta sig till den socialdemokratiska partimotionen när det gäller resurstilldelningen. Jag vill gärna säga att jag personligen inte betraktar denna fråga som en partifråga. Jag skulle inte alls haft några betänkligheter av sådana skäl. Men problemet är för mig ett helt annat. Jag är ytterligt osäker om att ens de mycket mindre ekonomiska resurser som regeringen och utskottsmajoriteten vill anvisa kommer att kunna användas. Vi saknar nämligen färdiga projekt. Det finns ingenstans att sätta pengarna. Ännu mindre finns det projekt för 25 eller 100 miljoner till. Det tar en tid att få fram dessa projekt, och jag är tyvärr övertygad om att det inte kommer att gå på ett år. I dessa sammanhang är jag mycket rädd för det jag brukar kalla skenreformer, som i bästa syfte genomförs och som bara får till effekt att vi politiker möjligen har bättre samvete och tror att vi gjort något fast vi inte har det. Det är det enda skälet till att inte också jag anser att man skall anslå mer pengar. Det är ju verkligen inte mycket pengar det gäller. Jag talade om den platta ytan. För mig ter sig dessa belopp som om man skulle betala 10 eller 25 öre för något som måste kosta en tia. Det är utomordentligt små insatser i båda fallen. De kan dock sannolikt icke göras större förrän vi får fram projekt. Vi ställer oss och de myndigheter som skall handskas med detta inför svåra, nästan olösliga problem. Nu skall vi satsa mycket på information — igen. Vi har talat om det förr och det är väl bra, men effekten blir alltid begränsad. Det finns en grupp människor för vilka man inte kan göra någonting med information, och det är de redan alkoholiserade, de redan skadade. Det går inte att informera bort detta, bl.a. av det skälet att de redan är eminent sakkunniga, vet mer än några informatörer om brännvin och dess verkan. Deras attityder påverkas inte av att de får veta ännu mer. Men inte bara det. Denna informationsuppgift kommer att betraktas som och verkligen också vara en av de svåraste uppgifter man kan ta på sig. Där saknas det som är själva förutsättningen för en framgångsrik informationskampanj, nämligen en målgrupp. Det finns ingen målgrupp för en antialkoholinformationskampanj. Svenska folket sönderfaller i den frågan i två delar, dels de människor som redan är, som jag nämnde, eminent sakkunniga på alkohol och dess verkningar och för vilka det f. ö. är för sent med information, dels det stora flertalet, som tar emot den informationen med den fullständigt självklara inställningen att detta gäller andra, men inte mig. Det gäller alla dem som är, och de ännu fler som inbillar sig vara, problemfria. Problemet är ju just detta att man är helt övertygad om att man inte hör till riskgruppen. Och därför kommer man att välvilligt titta på denna information och säga sig: den skulle göra nytta för dem som behöver den, och det är många det, det är bara inte jag. Detta är en svår vägg att bryta igenom för en informatör. Det är som att tala mot en våt filt hela tiden. Det krävs mycket koncentrerade och kraftiga insatser. Man kan klara sådana, men det kostar och tar tid. Här har jämförts med högertrafikkampanjen. Men det var en av de lättaste informationskampanjer man kan tänka sig. Där var hela folket en utomordentligt positivt inställd målgrupp. Det fanns ingen människa som inte ville bli påmind om att hålla till höger den dagen det gällde. Det handlade bokstavligen om den egna livhanken, och det visste man. Dessutom var budskapet mycket smalt, tre ord: håll till höger! Vi skapade ett särskilt ämbetsverk och vi satsade tiotals gånger mer pengar på dessa tre ord än vi nu är beredda att satsa på hela alkoholinformationen. Den gången lyckades man. Men detta är tyvärr mycket, mycket svårare. Vi skall göra särskilda insatser för särskilt utsatta grupper. Det är bra. Men det finns inte i propositionen och inte i någon reservation, inte heller i beredningsgruppens förslag, ens ett försök att definiera vad dessa särskilt utsatta grupper är för några. Och vi vet det inte riktigt. En del vet vi. Det är de 24 ungdomarna i Järfälla. De är särskilt utsatta. Vi känner dem till namn och adress allihop. Kan vi göra något för en sådan grupp är det bra. Men tror vi att vi når särskilt utsatta grupper genom attt.ex. sprida några miljoner jämntjockt över vad vi kallar tråkiga och trista bostadsmiljöer? Då når vi väldigt litet. Vi måste mycket närmare individerna, och vilka de är vet vi inte i dag. Därför är det tyvärr inte heller mycket mening med att lägga på fler miljoner förrän vi vet detta. Men vi hoppas att dem vi nu lägger ansvaret på för att hantera frågan i fortsättningen åtminstone skall försöka att få veta sådana saker och rätta sig därefter. För att få veta mer krävs långt mer forskning. Det har man också talat om här i dag. Det fanns ett ganska ambitiöst förslag, uttryckt i forskartjänster. Det gällde 13, vill jag minnas, men nu är det tre kvar. Det är möjligt att det ligger något i vad beredningsgruppen sade, om jag minns rätt, att man helt enkelt inte administrativt klarar att etablera forskartjänster i snabbare takt än så. Men jag tror inte riktigt på det. Jag har en känsla av att det har hänt förr att om vi verkligen vill, går det ganska fort att få i gång en forskningsapparat. Men det är ändå positivt i den meningen att man på grund av en sådan formulering drar slutsatsen att avsikten är att fortsätta att bygga ut i den takt som är möjlig. Det är då viktigt att vi får en allsidig forskning. Det finns en moderiktning i dag som tror att problemen ligger på det beteendevetenskapliga planet. Det är riktigt, de finns där också, men inte bara där. Vi har ett alldeles överhängande behov av en renodlad behandlingsforskning i Sverige för att få veta mer om hur man skall ta itu med de skador som redan har uppstått, och jag hoppas att det är meningen att vi skall få en sådan. Jag vill också säga några ord om reservationerna. Jag lyssnade med stort intresse på herr Hagberg i Borlänge, det gör jag ofta. Det var ett fint anförande han höll. Det är för övrigt en ganska hedervärd uppfattning som han och hans partigrupp kommit fram till, nämligen att nu inte längre vilja vara med i auktionen om tiondelsprocent hit och dit. Jag kan förstå det. Men jag känner ett behov av att upprepa motiveringen från min sida för det i och för sig föga betydelsefulla beslutet om mellanölet. Jag tror inte — och det är säkert inte många som gör det — att vi når några avgörande förbättringar av den alkoholpolitiska situationen i Sverige genom att ändra ölets styrka. Ingen ölgubbe kommer att bli mindre full, därför att vi ändrar på mellanölet. Jag tror inte ens att vi löser det s.k. ungdomsproblemet, i varje fall inte i någon nämnvärd utsträckning och inte om vi med ungdom menar vad vi vanligen menar med ungdom, nämligen folk i åldrarna 16, 18, 20 år och däromkring. Herr Kristenson och andra har alldeles rätt i att dessa har möjligheter att byta. Det är inte särskilt välgrundat att tro att de direkt går över till knark. Det gör de inte. Ännu mindre välgrundat är att tro att de går över till att sniffa thinner, för thinnersniffningen går med egna vågor genom missbrukshavet i Sverige. Den hänger inte samman med det andra utan dyker upp och försvinner, dyker upp och försvinner. Men visst finns det vin och sprit, och vi har som de flesta egentligen inser två inköpsåldrar på Systembolaget: den officiella och den reella som var den förra än ligger alltid är ett par tre år lägre, därför att det är samma generation, samma gäng. Därför röstar jag inte för att vi nu skall gå ned till 18 år, eftersom vi då i praktiken gått ned till 15. Men det finns en grupp som inte tillhör den generationen och där vi har besvär, det är den smala generationen i ungdomsvärlden, och det är de där 12-åringarna t.ex. i Järfälla. De får inte tag i vin och sprit lika lätt som de får tag i mellanölet. Visst kan de få det, och ingen tror att vi till 100 96 uppnår det mål vi eftersträvar, men det blir en mindre konsumtion och det är, enligt min mening, det enda skälet till att vi bör göra ett försök med en begränsning i fråga om ölet och hålla fast vid det beslut som vi fattade förra gången. Sedan, herr talman, bara några ord om reklamförbudet. Det är faktiskt så, att den ståndpunkt som socialutskottet, med mitt instämmande, tog inte kommer upp till votering, därför att socialutskottet tillstyrkte regeringens proposition på den punkten och inte föreslog att vi skulle fatta något beslut i dag. Socialutskottet skrev att man utgår ifrån att regeringen när den är färdig kommer att föreslå ett reklamförbud. Men man begärde inte något beslut av riksdagen i dag. Så varken skatteutskottets majoritet eller reservationen 4 ger helt uttryck för socialutskottets hållning i den frågan. Det kan för resten göra detsamma, eftersom den frågan hör till de frågor som jag dess värre måste betrakta som skenfrågor. Jag tror alltså att vi egentligen inte vinner någonting med ett reklamförbud beträffande sprit. Det finns en risk att vi, därför att förbudet är så ingripande, inbillar oss att vi gjort någonting väsentligt. Jag säger om detta som om allt annat i den här propositionen och i det här beslutet: inte gör det mycket. Jag kan inte se att någonting av det som föreslås kan göra skada. Man får trösta sig med att det lilla som görs till större delen sannolikt verkar i rätt riktning. Men det kommer att verka ytterst litet. Jag vill, herr talman, sluta med en förhoppning. Riksdagen kommer att uttala sig för ett nytt alkoholpolitiskt mål, nämligen att begränsa totalkonsumtionen och därmed missbruk och skador. Det förpliktar oss till att om några år se efter hur det gick. Blir det någon begränsning? Jag är tyvärr helt övertygad om att det inte kommer att bli någon sådan på grund av de åtgärder vi beslutar i dag. Om vi inte går mycket djupare ned i problematiken de närmaste åren tror jag inte, att det blir någon Då får man förutsätta att riksdagen är beredd att säga: När vi inte med de medel vi tidigare tillgripit nått vårt syfte får vi ta till andra medel. Detta ställer en uppgift för dem som skall informera oss. Jag tror att det är riktigt, som här har sagts, att det i dag inte går att genomföra en hårt restriktiv politik med en hård ransonering, ännu mindre totalförbud, som skulle vara förödande. Det skulle nämligen inte ha någon förankring i folkmeningen. Det vore mycket klokt att använda en del av informationspengarna till att förbereda den svenska opinionen på att det om några år kan komma att visa sig nödvändigt att angripa denna fråga på ett ännu mycket allvarligare sätt och ställa krav på solidaritet och medmänsklighet som inte har ställts i dag. Vi vill gärna hoppas att det då skall finnas underlag i den ofta åberopade folkopinionen för att gå fram mycket mera beslutsamt än vad vi hittills har vågat göra.
Herr talman! Jag har verkligen ingen anledning att polemisera mot herr Carlshamre, som höll ett mycket klokt och väl genomtänkt anförande. Det var bara när han talade om informationsverksamheten som jag fann anledning till några randanmärkningar. Herr Carlshamre säger att man vid övergången till högertrafik använde de tre orden ”håll till höger!” Hålla till höger kan också jag göra i trafiken, för annars riskerar jag ju mitt liv. Men jag tror att det skulle vara mycket mindre möjligheter att nå framgång, om man i en nykterhetskampanj skulle gå ut med uppmaningen: Börja ej dricka! Också det är tre ord, men de har inte samma magiska prägel som de tre ord som användes i trafikkampanjen. Men om man hade samma antal kronor som trafikkampanjen fick —- jag tror det var 125 miljoner —- kunde man alldeles uppenbart nå en betydande effekt även när det gäller informationen i alkoholfrågorna. Herr Carlshamre sade vidare att han visst kunde tänka sig att följa den socialdemokratiska linjen, innebärande 100 miljoner mer på tre år, men säger att det saknas projekt för dess genomförande. Jag tror för min del att socialstyrelsen, landstingen och kommunerna skulle kunna få fram projekt att arbeta med för de medlen under dessa år. Jag tror därför att det hade funnits en möjlighet för herr Carlshamre att göra en insats till förmån för beviljande av dessa medel samtidigt som han hade kunnat påverka besluten i rätt riktning.

Herr talman! Med dagens riksdagsbehandling avslutas ett mångårigt arbete med ett samlat alkoholpolitiskt program. Samtidigt — och det anser jag är viktigare — är denna dag en ny startpunkt för ett alkoholpolitiskt arbete som breda grupper i samhället bör vara beredda att delta i. Det är omöjligt att åstadkomma ett program som tillfredsställer alla. Kritiska röster har menat att de förslag som propositionen redovisar ej är särskilt radikala eller vittsyftande. Jag vill därför säga ifrån att om sådana metoder som eftersträvas funnes för att råda bot på alkoholmissbruket, skulle de säkerligen redan ha prövats. Vi måste också ha klart för oss att mycket av det alkoholmissbruk som förekommer i vårt land har djupt liggande orsaker som vi kan finna i samhällets struktur och i personliga förhållanden. Ett alkoholpolitiskt arbete är därför ett mödosamt arbete på lång sikt. Det gäller att ständigt försöka flytta fram positionerna i riktning mot ett samhälle där missbruket och skadorna är begränsade. Missbruk av alkohol är ett av våra största sociala problem, det har tidigare framhållits här i dag. Även om vi på senare tid talat mycket om narkotikamissbruket är missbruket av alkohol ett kvantitativt sett mycket större problem, inte bara socialt utan även medicinskt. I samband med principbeslutet våren 1976 om förbud mot försäljning av mellanöl anslöt sig riksdagen enhälligt till skatteutskottets uttalande om målet för alkoholpolitiken. Utskottet betonade då värdet av en genomgripande alkoholpolitisk reform. Utskottet underströk också att det är av stort värde att alkoholfrågorna i fortsättningen infogas i sitt sammanhang och att ett klart mål uppställs för en flerårig insats som syftar till att begränsa den totala, alltför höga alkoholkonsumtionen och att komma till rätta med alkoholmissbruket. Det alkoholpolitiska program som redovisas i propositionen har ett sådant syfte. Jag vill understryka att en begränsning av totalkonsumtionen är angelägen, men vi får inte glömma att även andra insatser måste till för att komma till rätta med missbruket. Jag finner inte någon anledning att här ge mig in i debatten på de enskilda punkterna i propositionen eller utskottsbetänkandet. Jag vill bara ge några synpunkter på vissa av förslagen. Jag vill också göra en liten kommentar till herr Göran Karlssons i Huskvarna inlägg. Kontentan av herr Karlssons yttrande var helt enkelt att propositionen som vi har lagt fram för det första egentligen inte innehåller någonting och för det andra har skjutits i sank av socialutskottet. Nu är det väl ändå inte så. Huvudlinjerna i propositionen har ju godtagits av utskottet. Och sedan har det varit ett förberedande arbete — herr Karlsson känner säkert till det. Förra året tillsatte min företrädare en beredningsgrupp, och den gruppen arbetade fram ett förslag. Det förslaget ligger till grund för den här propositionen. Och, herr Karlsson, där hade sannerligen inte den tidigare regeringen skickat med några 100 miljoner för att arbeta vidare. Så herr Karlsson har ingen anledning att förhäva sig på det sätt han gjorde här för en stund sedan. Sedan är det också fråga om att komma till rätta med dryckesmönster och attityder, och det är inte bara en fråga om pengar, utan det är mycket annat som måste till här. De gängse, sedan länge prövade metoderna att angripa alkoholproblemen har varit prisinstrumentet, restriktioner och informationsinsatser. Prissättningen kommer även i framtiden att utgöra ett viktigt alko holpolitiskt instrument. Och beträffande restriktioner har jag i propositionen i första hand tagit fasta på sådana som skyddar ungdomen. Över huvud taget är ungdomen den viktigaste målgruppen för ett alkoholpolitiskt arbete. Det gäller att så långt det är möjligt stoppa nyrekryteringen av missbrukare. I övrigt anser jag det är viktigt att begränsa restriktionerna till sådana som av ansvarskännande medborgare bör kunna upplevas som 'meningsfulla. Restriktioner som kan uppfattas som omotiverat förmynderi och kitslighet från myndigheternas sida menar jag bör undvikas. Jag anser att restriktioner är ett viktigt alkoholpolitiskt instrument som vi sannolikt får räkna med att utnyttja under överskådlig tid. Information riktad mot olika målgrupper och undervisning i skolan är viktiga delar i ett alkoholpolitiskt program. Jag har ingen övertro på informationsinsatser och vill därför framhålla att det är viktigt att de är väl förberedda och att målet för informationen är klart definierat för att man skall nå ett tillfredsställande resultat. En viktig uppgift för information och undervisning måste bli att försöka bryta det dryckesmönster som finns i vårt land och i flera andra länder, där starkspriten dominerar bland alkoholdryckerna. Den benägenhet att dricka omåttligt för att berusa sig som är så utbredd i vårt land utsätter många människor för risker att bli alkoholskadade. Särskilt oroande är det att — som olika skolungdomsundersökningar har visat — detta dryckesmönster är utbrett bland stora grupper av våra ungdomar redan i skolåldern. Herr Carlshamre har tidigare i dag redovisat en sådan undersökning. För att komma till rätta med detta problem behövs inte bara insatser där ungdomarna utgör målgrupp. Även vuxna, t.ex. föräldrar, lärare och fritidsledare, måste nås av en sådan information. Jag vill också framhålla att det är viktigt att vi planerar meningsfulla aktiviteter för ungdomar, så att de inte i brist på sådana ägnar sig åt alkoholförtäring. Föreningslivet och kommunerna gör redan stora insatser. På många håll har man dock svårt att nå de mer komplicerade ungdomarna, de som löper den största risken. Genom medel från allmänna arvsfonden vill vi entusiasmera till ytterligare insatser. Jag vill också understryka värdet av alkoholfria miljöer i synnerhet för ungdom. I propositionen föreslås ett om än något förändrat så dock bibehållet primärkommunalt inflytande. Samtidigt föreslås en förstärkning av handläggartjänsterna vid länsstyrelserna. Det har i?pressen talats om en utökning av antalet spritspioner. Jag vill bestämt framhålla att avsikten med denna förstärkning inte är att i första hand utöka kontrollen utan att skapa förutsättningar för ett förebyggande arbete i samarbete med olika kommunala organ, restauratörer och butiksägare så att problem ej uppkommer. Samtidigt gäller det att ha resurser för kraftfulla ingripanden då sådana är påkallade. I det avseendet har resurserna hittills varit klart otillräckliga. Alkoholpolitiken måste sättas in i sitt sociala sammanhang. Många av de åtgärder som vidtas inom socialpolitiken bör rimligtvis ha som effekt att begränsa alkoholmissbruket, som i så stor utsträckning har karaktären av symtom på bakomliggande störningar. Jag kan här exemplifiera med insatser mot arbetslöshet. En utbyggd SIA-reform bör också kunna få stor betydelse i detta avseende. Med tanke på behovet av en social anknytning föreslår jag att socialstyrelsen tar ansvar för alkoholpolitiken. Till styrelsen anser jag bör knytas en alkoholpolitisk nämnd med bred folkrörelserepresentation. Nämnden föreslås få till uppgift att bl.a. ta initiativ till åtgärder med alkoholpolitisk utgångspunkt. Jag hyser en stark förhoppning att denna nämnd skall få en ledande roll vad beträffar svensk alkoholpolitik och utgöra ett organ som ständigt håller den alkoholpolitiska debatten levande och ständigt är beredd att ta nya initiativ för att begränsa alkoholmissbruket. Då blir det alkoholpolitiska program som här presenteras inte bara en till tiden begränsad insats utan, som jag inledningsvis framhöll, ett avstamp för en effektivare, samlad och långsiktig alkoholpolitik. Hittills har alltför få människor engagerat sig i det alkoholpolitiska arbetet. Nykterhetsrörelsen har gjort och gör en stor insats, men intresset utanför denna har varit begränsat. Det är min förhoppning att det samlade alkoholpolitiska program som redovisas här och den debatt som föregått riksdagsbehandlingen skall leda till ett väsentligt bredare ansvar, en mera allmän uppslutning kring de alkoholpolitiska frågorna. Dessa gäller nämligen hela samhället — de gäller oss alla. Avslutningsvis vill jag bara med några få ord beröra vårdfrågorna. I flera remissyttranden över den alkoholpolitiska utredningen beklagades att vårdfrågorna ej berörts i utredningens direktiv och därmed ej heller av utredningen. Som jag nämnt måste ett alkoholpolitiskt arbete ses på lång sikt. Vi kan inte räkna med att nå snara resultat. Under överskådlig tid kommer därför vårdfrågorna att kräva stora insatser från samhällets sida. Ett alkoholpolitiskt arbete får därför aldrig ses som ett alternativ till kraftfulla insatser för dem som redan har alkoholproblem.
Herr talman! Jag förstår mycket väl att socialministern kan känna sig irriterad över mitt anförande, för jag sade ungefär så här: Det blev inga krafttag i alkoholfrågan, det blev små ändringar här och var i bestämmelserna och i vissa fall försämringar i gällande lagstiftning. Jag vidhåller vad jag sade vid det tillfället; jag behöver inte ta tillbaka ett ord. Om det gällde att prata bort alkoholen tror jag att Rune Gustavsson skulle få mycket goda vitsord, men det är inte det det är fråga om. Det gäller ju att kunna handla, och där brister det i handlaget; det vågar jag direkt säga. Herr Gustavsson kryper bakom beredningsgruppen, som tillsattes av den socialdemokratiska regeringen. Det hade ju stått honom fritt att göra vad han ville både med beredningsgruppen och med dess förslag, men han hade inte kraft nog att göra någonting. Det är hela felet. Här hade Rune Gustavsson haft en chans att göra en stor insats som socialminister, för alkoholfrågan är onekligen vårt kanske största sociala problem. Men när det verkligen kommer till handling, då räcker inte regeringen och socialministern till. Herr Gustavsson säger vidare att 100 milj.kr. mer, som socialdemokraterna nu föreslår, skulle man aldrig ha fått om man hade haft kvar den socialdemokratiska regeringen. Hur i all världens namn vet Rune Gustavsson detta? Det påståendet saknar täckning.
Herr talman! Jag redovisade i mitt anförande delar av propositionens innebåll och det arbete som vi försöker genomföra under årens lopp. Men att Göran Karlsson skulle lyssna på det eller ta del av innehållet i propositionen är litet för mycket begärt, det förstår jag. Jag har inte krupit bakom beredningsgruppen. Jag har bara redovisat hur vi har arbetat för att få fram propositionen. Jag sade också beträffande de 100 milj.kr. att det fanns inga 100 milj.kr. medskickade för beredningsgruppens fortsatta arbete.
Herr talman! Det är klart att det inte fanns några 100 milj.kr. med i beredningsgruppens arbete. Den skulle ju helt förutsättningslöst se på problemen och överarbeta det utredningsresultat som förelåg, så det var alldeles naturligt. Men Rune Gustavsson sitter ju i en regering. Det är den regeringen som har ansvaret och det är den som inte har fyllt måttet i detta fall.
Herr talman! Eftersom Göran Karlsson sprider 100 milj.kr. omkring sig här skulle jag vilja ställa frågan: Hur skall de användas?

Herr talman! I proposition 108 om alkoholpolitiken ingår ett avsnitt som remitterats till kulturutskottet för behandling. Det gäller bl.a. organisationsstöd till vissa nykterhetsorganisationer m.fl. I propositionen föreslås bildande av en särskild samarbetsnämnd, som skall få ansvaret för fördelningen av anvisade medel till berörda organisationer. Formuleringarna i propositionen gav oss i kulturutskottet den uppfattningen att organisationerna i fråga var helt eniga om bildandet av denna samarbetsnämnd. Det sägs nämligen att organisationerna själva föreslagit en sådan ordning. För mig och andra i kulturutskottet var det därför förvånande när fyra berörda organisationer bad om företräde inför utskottet för att få redovisa en helt avvikande mening. Dessa fyra organisationer har nu skrivit till samtliga riksdagsledamöter för att klargöra sin uppfattning. De fyra organisationerna är Verdandi, Länkarnas riksförbund, Länkens kamratförbund och Alkoholproblematikernas riksförbund. Inför kulturutskottet har dessa organisationer beskrivit överläggningarna om ett samarbetsorgan på följande sätt — jag citerar ur deras skrivelse till kulturutskottet: "1976 beslöt riksdagen att stödet till nykterhetsorganisationerna skulle utgå i friare former så att dessa själva fick avgöra hur medlen bäst skulle användas för att främja organisationens syften och verksamhet. Denna förändring skedde efter samråd med berörda organisationer. Från regeringens sida togs också frågan upp att organisationerna själva skulle svara för fördelningen av bidragen, bl.a. med hänvisning till den ordning som gäller för de fria samfunden. På denna punkt nådde man emellertid inte fram till någon lösning i överläggningarna med organisationerna inför budgetåret 1976/1977 varför regeringen fördelade medlen för detta år. ALRO, länkorganisationerna och Verdandi, som deltog i överläggningarna under våren 1976, anmälde då sin tveksamhet inför möjligheten att upprätta ett organ omfattande alla organisationer för att fördela bidragen. Så blev alltså inte heller fallet för budgetåret 1976/1977. Under hösten 1976 fortsatte överläggningarna. Inte heller nu kunde man nå någon enighet om formerna för fördelningen. När det i propositionen sägs att organisationerna föreslår inrättande av en samarbetsnämnd m.m. så måste det klargöras innan riksdagen går till beslut att organisationerna inte är eniga. ALRO, länkorganisationerna och Verdandi har inte kunnat ställa sig bakom det förslag som nu förelagts riksdagen. Vi anser att den föreslagna ordningen strider mot principerna för statsbidrag till organisationerna och att den inte tillgodoser kraven på oberoende och integritet för våra organisationer.” Därmed slutar citatet ur den skrivelse som man har ställt till kulturutskottet. Sedan kulturutskottet tagit del av dessa synpunkter inbjöd vi även representanter för ett antal andra nykterhetsorganisationer. Vid överläggningarna framkom att dessa välkomnade förslaget om en samarbetsnämnd. Här fanns alltså motstridiga viljor. Därmed ställdes utskottet i en något brydsam situation. Alla i utskottet —- det vill jag försäkra — ser positivt på strävandena att till organisationerna själva överlämna avgörandet om fördelning av de medel som staten ställer till deras förfogande. Den ordningen har med framgång kunnat tillämpas i vissa andra fall. Men en sådan ordning måste enligt min mening bygga på ett medgivande från organisationerna — helst på en aktiv anslutning till denna princip. Eftersom utskottet under behandlingen av ärendet blivit klart och en tydigt informerat om att enighet om bildande av en samarbetsnämnd inte finns bland berörda organisationer föreslogs under utskottsbehandlingen att frågan om att fastställa samarbetsformer skulle få anstå ytterligare en tid och att regeringen även nästa budgetår skulle fördela medlen. Det föreföll som om det fanns en majoritet i kulturutskottet för denna temporära lösning. Vid det slutliga avgörandet visade det sig emellertid att samtliga borgerliga ledamöter bestämt sig för att driva igenom regeringens förslag. Jag måste säga att det smärtar mig att kulturutskottets majoritet på detta sätt visar en okänslighet för organisationers krav på integritet. De fyra organisationer som inte vill ingå i en samarbetsnämnd med övriga nykterhetsorganisationer har i skrivelse till samtliga riksdagsledamöter förklarat att de anser att förslaget inte är förenligt med den respekt för en folkrörelses särart som de hittills uppfattat som en bärande princip för statsmakternas stöd till organisationerna. De har därför inför utskottet föreslagit en annan organisatorisk form för fördelning av statsbidrag. Det har inte varit möjligt att under utskottsarbetet så ingående diskutera denna fråga med alla berörda organisationer som vore erforderligt för att ta ställning till en helt ny lösning. Socialdemokraterna i kulturutskottet har därför stannat för att föreslå riksdagen att besluta om fortsatta överläggningar med organisationerna för att finna en lösning som alla kan ansluta sig till. Under tiden får regeringen som hittills fördela medlen till nykterhetsorganisationerna. Utskottets majoritet vill med sitt förslag tvinga fria organisationer in i en samarbetsnämnd, och det är det allvarliga. Propositionens förslag kunde måhända ursäktas med att något missförstånd hade uppstått. Utskottet kan inte hänvisa till missförstånd. Det har stått helt klart för oss alla i utskottet att ett antal organisationer anmält principiella betänkligheter mot att ingå i denna nämnd. Utskottet har således handlat med öppna ögon. Jag har som ordförande gjort vad som stått i min makt genom att vädja och genom att föreslå bordläggning för ytterligare betänketid för att om möjligt förmå utskottet att visa tillbörlig respekt också för dessa organisationers vilja. Men allt har varit förgäves. Jag vill dock än en gång vädja — nu till kammarens ledamöter. Det här kan ju inte vara en partipolitiskt skiljaktig fråga. Herr Carlshamre sade tidigare att 100-miljonersprogrammet inte var någon partipolitiskt skiljaktig fråga, och det här borde ännu mindre vara det. Vi kan ha olika meningar om det berättigade i att vissa organisationer inte vill ingå i en viss form av samarbete. Det kan vi diskutera, men det är inte det saken gäller i dag. Nu är det fråga om ifall riksdagen i vetskap om ett antal organisationers bestämda mening anser det rimligt att tvinga dessa in i ett samarbetsorgan för att erhålla medel till sin verksamhet. Detta kan inte vara förenligt med den moderna syn som vi väl ändå ganska allmänt har på folkrörelser. Själva har de nämnda organisationerna förklarat att de upplever ett sådant beslut som ett maktövergrepp. Det bör ge oss lite att tänka på. Reservationen ger sin anslutning till tanken på att organisationerna själva har hand om medelsfördelningen. Men riksdagen måste avvakta ytterligare en tid — till dess att man funnit former för detta som inte står i strid med vissa organisationers bestämda uppfattning. Den respekten mot organisationer och folkrörelser bör väl ändå riksdagen kunna visa. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationen i kulturutskottets betänkande nr 40.

Herr talman! En huvudlinje i den alkoholpolitik som riksdagen nu är i färd med att besluta om är ju, att mycket stora och betydelsefulla uppgifter anförtros åt folkrörelserna. Dit hör den alldeles överväldigande delen av informationsverksamheten, och dit hör den fritidsverksamhet som skall ta sikte på människor som är särskilt utsatta för risken att hamna i ett problematiskt alkoholberoende. Denna huvudlinje, att folkrörelserna alltså skall handha stora delar av det förebyggande arbetet, är uttryck för ett stort förtroende inte minst för nykterhetsrörelsen från statsmakternas sida. Eftersom det är så har det också varit naturligt att anförtro fördelningen av de medel som ställs till nykterhetsorganisationernas förfogande åt dem själva. Såsom redovisas i utskottsbetänkandet har överläggningar förekommit mellan utbildningsdepartementet och företrädare för nykterhetsorganisationerna om formen för deras ansvarstagande vid fördelningen av anslaget. Den självklara utgångspunkten har varit att statsmakterna inte skall styra organisationernas verksamhet. Varje organisation skall arbeta utifrån sina egna ideologiska utgångspunkter. Det fördelningsorgan som föreslås i form av en samarbetsnämnd skall inte ha någon annan uppgift än att just fördela pengarna mellan organisationerna. Organisatoriskt bygger uppbyggnaden av nämnden på samma princip som gäller för frikyrkorådet. Det hävdas i den socialdemokratiska reservationen att ”det finns anledning att hysa en viss tveksamhet om huruvida man i sina överläggningar nått den grad av samstämmighet som utskottet anser vara en förutsättning för den i propositionen föreslagna organisationsformen”. Jag tycker att det lät på herr Andersson i Lycksele som om den tveksamheten nu hade blivit förvissning om att det var fel. Till att börja med vill jag framhäva att den första reaktionen från dessa organisationer, vilkas uppvaktning hos utskottet föranledde den socialdemokratiska reservationen, kom först dagen innan kulturutskottet skulle ta slutlig ställning till frågan om principerna för anslagsfördelningen till nykterhetsorganisationerna. Herr Andersson hänvisade också till den skrivelse som vi fick i går, som var undertecknad — dock inte med namnteckningar — av fyra personer. En av de personerna var med på samtliga överläggningar i departementet som började den 31 augusti 1976 och slutfördes den 21 sep tember 1976. Ingen gång reserverade sig denna person -— först i detta brev som vi fick till utskottet. Det helt avgörande i detta sammanhang är dock att det är organisationernas självständighet och integritet som respekteras. Det får naturligtvis inte förekomma att skillnader i synen på hur verksamheten skall läggas upp kan påverka fördelningen av anslaget. Jag menar emellertid för min del att denna princip är så klar att det inte behöver råda några delade meningar. Jag har också den bestämda uppfattningen att ingen av dem som är eller kommer att bli inblandade har någon annan mening.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

Herr talman! Fru Frenkel citerade ur vår reservation, där vi anmäler att det föreligger viss tveksamhet beträffande enigheten. Ja, vi har skrivit så. Det var ett försök att åstadkomma enighet i utskottet kring en mycket försiktig skrivning, där vi inte utpekade några organisationer — varken den ena eller den andra — utan bara konstaterade att ärendet inte var moget för ett avgörande. Denna försiktiga skrivning var en inbjudan till samtliga utskottsledamöter att ansluta sig. Vi fick inte den anslutningen. Sedan har organisationerna själva gått ut med en skrivelse till samtliga riksdagsledamöter, och det är nu för alla känt vilka organisationer som motsätter sig den ordning som majoriteten vill genomdriva. Det föranledde naturligtvis den något mera bestämda tonen i mitt tidigare inlägg. Uppvaktningen inför utskottet kom sent, sade fru Frenkel. Det är riktigt. Men det har vi upplevt tidigare också, och då har utskottet ändå beaktat de uppvaktandes synpunkter. Det har t.o.m. hänt att man från departement uppvaktat oss efter motionstidens utgång och velat ändra inslag i propositioner, och det har vi då respekterat. Fru Frenkel försöker beskriva vad som har hänt i överläggningarna i arbetsgruppen, där man gjort försök att bilda en samarbetsnämnd. Jag tror att det är meningslöst att fördjupa sig i detta. Vi har haft hearings inför utskottet. Vad vi nu med bestämdhet kan konstatera är att utskottet och riksdagens ledamöter — oavsett vad som tidigare har skrivits och sagts — vet att det nu icke föreligger enighet om att bilda en samar betsnämnd och att alla organisationer inte vill ingå i den. Och det är nu vi fattar beslutet, i vetskap om detta. Nu kan riksdagen undvika att genom ett bifall till majoritetsskrivningen tvinga dessa organisationer in i ett samarbetsorgan.

Herr talman! Herr Andersson och jag har litet olika uppfattningar om vad som framkom vid utskottets hearings med de olika organisationerna. Jag vidhåller att undertecknandet av skrivelsen till utskottet är ett underligt förfaringssätt av två personer som från den 31 augusti 1976 var närvarande vid överläggningarna i departementet och då icke hade något att reservera sig mot. En infann sig inte. På min fråga svarade man att man inte vare sig uppvaktat departementschefen eller tagit kontakt med något riksdagsparti — inte förrän dagen innan vi skulle ta ställning. Det verkar ytterst egendomligt. Jag förstår inte vad herr Andersson är så orolig för. En stor majoritet av nykterhetsorganisationerna önskar ingå i nämnden. Vi brukar ju böja oss för majoritetens beslut. Misstror herr Andersson dessa organisationer på något sätt? Tror herr Andersson att de är så maktfullkomliga att de inte låter de mindre organisationerna komma till tals? På det brev som vi fick i går står en devis: Alla är i grunden lika. Jag tycker att de organisationer som har den devisen skulle tänka igenom sitt ställningstagande när de nu opponerar sig mot att gå med i samarbetsnämnden.

Herr talman! Den senaste lilla kommentaren från fru Frenkel tyder på okänslighet för organisationernas krav på integritet. Där försöker hon ge ytterligare ett pekfinger till organisationerna om vad de borde tänka och tycka. De organisationer som det här gäller har varit involverade i en lång diskussion om bildandet av en samarbetsnämnd. Jag tror mig veta att det var utbildningsministern i den förra regeringen som tog initiativ i denna fråga. Man kunde inte finna en lösning i enighet. De organisationer som det här är fråga om vet vad de talar om, och vi har enligt min mening att lyssna till dem. Då hjälper det inte att fru Frenkel står här och föreskriver dem vad de bör tycka och tänka — det är bara uttryck för bristande respekt för deras integritet och självbestämmande. Vi hade i utskottet hearings med båda parter, och vi framkastade då förslaget att vi skulle dröja ytterligare ett år med att ta ställning till formerna för ett sådant här samarbete. Jag uppfattade då att båda parter fann sig kunna acceptera en sådan lösning, även om det var till nöds. Ingen av dem var nöjd, för båda parter hade förslag om hur de ville ha det, men ytterligare ett års dröjsmål uppfattade jag ändå som en minsta gemensamma nämnare som vi utan att träda någon organisation för när hade kunnat gå på. Sedan kommer fru Frenkel tillbaka till frågan om vad som kan ha förevarit i de diskussioner som har ägt rum mellan organisationerna, att ingen har reserverat sig osv. Inför utskottet har man förklarat att ”vi har aldrig gått med på detta”. Här står alltså uppgift mot uppgift, i varje fall så långt vi kan bedöma efter de muntliga uppgifterna — några skriftliga har vi tyvärr inte. Men det är ointressant, tycker jag, att spekulera i och försöka leda i bevis vad som har sagts och inte sagts — det är nusituationen som vi har att ta ställning till. Då säger fru Frenkel att hon förstår inte vad jag är orolig för. Det är ytterligare ett tecken på bristande känslighet. Jag vill visa respekt för fria organisationers rätt. Det är bara det som det är fråga om. Jag yrkar än en gång bifall till reservationen.
Herr talman! Herr Andersson i Lycksele sade någonting som jag tycker är värt att lägga på minnet, nämligen att arbetet med nämnden igångsattes under den förra regeringens tid. Så länge den förra regeringen satt var man tydligen enig. Det är man inte nu, men man har inte tidigare talat om att man var oenig — det gjorde man inte förrän man kom inför utskottet. I förra veckan behandlade vi i utskottet en annan proposition, herr Andersson i Lycksele. Vi fick då också en skrivelse från en liten grupp som inte ansåg sig vara nöjd. Den hade inte heller i förväg gjort någon uppvaktning. Då var herr Andersson en av de första som sade, att vi kan inte i sista minuten ta hänsyn till alla små gruppers meningar. Jag var finkänslig nog att inte hänvisa till dagens ärende, och jag hade inte heller tänkt göra det. Men jag tycker att jag i dag behöver påpeka att vi i andra fall är ense om att det är majoritetens åsikt som vi måste ta hänsyn till.

Herr talman! Om riksdagsetiketten hade medgivit det skulle jag ha instämt i det anförande som herr Carlshamre höll för en timme sedan. Jag tycker inte bara att hans synpunkter, som alltid, framfördes elegant, utan också att det var ett djup i den analys som han gav av de frågor som riksdagen i dag har att ta ställning till. Som vanligt när alkoholpolitiken debatteras är det inte frågor om övergripande mål och inriktningen i stort av de alkoholpolitiska insatserna som tilldrar sig det största intresset. Huvudfrågan tycks t.ex. inte vara vad nykterhetsorganisationerna skall göra för insatser med hjälp av det över en treårsperiod mer än fördubblade anslaget, utan hur det organ skall vara sammansatt som skall fördela detta större anslag. Det finns också i debatten i dag en återklang av den allmänna debatten i massmedia och på möten som gör att frågan om alkoholservering på teatrar och i konserthus — hur kvantitativt oansenlig den än är — får större utrymme än frågan, om målet för alkoholpolitiken skall anges vara att åstadkomma en begränsning av den totala, alltför höga alkoholkonsumtionen. Jag tror att detta är en olycklig avvägning som knappast bidrar till att skapa det förtroende för samhällets alkoholpolitik som är en av förutsättningarna för att den skall bli framgångsrik. Jag vill bara helt kort säga att jag beklagar den komplikation som uppstått genom att, såvitt jag kan förstå, främst Verdandi har reagerat mot förslaget om fördelning av anslaget till nykterhetsorganisationerna genom en samarbetsnämnd. Det har från Verdandis sida gjorts gällande att inrättandet av en sådan samarbetsnämnd skulle innebära ett hot mot organisationernas frihet. Jag kan begränsa mig till att säga att det skulle ha varit något lättare att tro att Verdandi menade allvar, om organisationen hade tagit vara på de möjligheter till överläggningar i denna fråga som erbjudits från utbildningsdepartementets sida och som övriga organisationer utnyttjat. Verdandis brev till kulturutskottet och senare till riksdagens ledamöter får en egendomlig belysning av att Verdandi under lång tid underlåtit att medverka i strävandena att finna former för anslagsfördelningen. Detta förfaringssätt vittnar inte om någon stor iver från Verdandis sida att i demokratiska former hävda vad de uppfattar som sina legitima intressen. Dessutom vill jag verkligen dementera de farhågor som Verdandi givit uttryck för och som tydligen ligger bakom också den socialdemokratiska reservationen i kulturutskottet. Det finns ju mycket övertygande exempel på att olika organisationer som arbetar med alkoholproblemen utan diskriminering får del av det statliga stödet — trots att deras utgångspunkter och deras arbetssätt på viktiga punkter skiljer sig från den traditionella nykterhetsrörelsens. Eftersom det rått en viss osäkerhet om hur det skulle komma att bli för de olika länkorganisationerna i den nya situationen vill jag säga följande. Bidrag till länkrörelsen utgår via anslaget till nykterhetsorganisationerna, och där skall de självfallet inte diskrimineras — lika litet som någon annan organisation. Dessutom finns det hos socialdepartementet ett ganska stort anslag, ur vilket olika länkorganisationer, bl.a. det stora antal fria länksällskap som finns, får bidrag. Det bidraget har dessutom höjts för nästa budgetår. Sammanfattningsvis vill jag säga att de olika länkorganisationerna självfallet inte skall bli sämre ställda än de tidigare varit i bidragshänseende. Jag sade förut att det finns en risk för att uppmärksamheten i debatten mera ägnas detaljfrågor som är kontroversiella än frågor som kommer att bli avgörande för samhällets framtida alkoholpolitik. Jag vill därför betona hur viktigt det är att riksdagen nu i enighet kommer att besluta att kraftigt utbyggda förebyggande insatser på alkoholpolitikens område skall anförtros åt de frivilliga folkrörelserna. Det garanterar en bredd i kontakterna med de stora folkgrupperna som en i statlig regi bedriven verksamhet aldrig skulle kunna uppnå. Min förhoppning är att det dessutom skall visa sig innebära ett personligt engagemang och ett ansvarstagande för alkoholproblemen som leder till goda resultat. Det finns i alla händelser tillräckligt många och tydliga tecken, t.ex. från arbetslivet, som ger anledning att hysa en sådan förhoppning: när människor personligen tar ansvar för sina egna och arbetskamraternas problem på det här området, skapas de bästa förutsättningarna att uppnå resultat. Jag vill till sist bara peka på ännu en, i debatten förbisedd men på längre sikt mycket viktig, sida av den alkoholpolitiska satsningen. Vi vet ännu alldeles för litet om orsaker och sammanhang. Därför är det av avgörande vikt att vi parallellt med satsningen på information och förebyggande verksamhet ger vetenskapsmännen på det här området förbättrade arbetsförhållanden. Jag tror att man vågar påstå att de senaste årens alkoholforskning kommit långt i fråga om att klarlägga den totala konsumtionens betydelse för missbruk och skador. När vi nu anger en sänkning av totalkonsumtionen som ett mål för alkoholpolitiken är det mycket angeläget att våra forskare får möjlighet att ytterligare arbeta bl.a. med denna frågeställning. Det program för en utbyggnad av alkoholforskningen som regeringen lagt fram förslag om kommer riksdagen senare i vår att få ta ställning till. Herr Carlshamre uttalade den förhoppningen att detta forskningsprogram bara skulle vara en början, och det är riktigt. Det är regeringens avsikt att successivt bygga ut alkoholforskningen. Jag delar också herr Carlshamres uppfattning att behandlingsforskningen då måste prioriteras. Till sist bara några ord om en fråga som några talare har berört. Är det möjligt att sänka den totala alkoholkonsumtionen? Någon talare sade att vi vet för litet om metoderna. Ja, vi vet i varje fall att både restriktionerna och prisvapnet kan ha den här effekten, men vi behöver veta mer. En sak kan vi dock vara alldeles övertygade om: till sist finns det bara en enda väg att uppnå en sänkning av den totala konsumtionen. Det är den vägen att alla de som i dag avstår från alkohol fortsätter att göra det och att alla de som i dag nyttjar alkohol minskar sin egen konsumtion. Svårare är det inte.

Herr talman! Utbildningsministern beklagar de komplikationer som har uppstått beträffande bildandet av den nu mycket omtalade samarbetsnämnden. Jag tror att utbildningsministern hade kunnat undvika dessa komplikationer. Den förra regeringen försökte bilda denna samarbetsnämnd men lyckades inte därför att man inte uppnådde enighet. Man visade då respekt för organisationerna och dröjde med bildandet för att ge utrymme för forsatta överläggningar och kanhända en lösning i andra former. Jag lade märke till att utbildningsministern främst skjuter skulden på Verdandi. Verdandi skulle inte ha tagit tillfället i akt att påverka överläggningarna, genom att underlåta att medverka i dem. Ja, det finns bara en slutsats att dra av Verdandis agerande, nämligen att man inte har ansett sig böra gå med i en samarbetsorganisation av denna modell. Därför har man inte heller velat delta i dessa överläggningar. Det är emellertid att märka att det inte bara är Verdandi som har motsatt sig att ingå i denna samarbetsnämnd. Vi har till utskottet fått en skrivelse från de fyra organisationer som jag nämnde förut, och de kom alla fyra med personliga representanter till utskottet. De sade att de inte kunnat ställa sig bakom det förslag som förelagts riksdagen och att de tagit initiativ till en samarbetsgrupp som skall kunna stå som mottagare av statsbidrag på samma sätt som den omtalade samarbetsnämnden. Vi utgår ifrån, framhöll de i skrivelsen, att den i propositionen föreslagna samarbetsnämnden kommer till stånd i en form anpassad till att våra organisationer inte deltar. Skrivelsen är undertecknad av alla fyra organisationerna, alltså Verdandi, Länkens kamratförbund, Alkoholproblematikerna och Länkarnas riksförbund. De sade också mycket tydligt att det är inte pengarna det primärt gäller, utan det är principiella synpunkter man har på detta. Det hjälper inte att utbildningsministern försöker trösta med att de nog skall få de pengar som de rimligtvis har anledning att förvänta sig. Det är inte detta det gäller, utan det är principer. Därför vill jag än en gång vädja till riksdagens ledamöter att rösta för reservationen. Vi kan inte ha någonting att vinna på att tvinga några organisationer in i ett samarbete som de så entydigt har motsatt sig.
Herr talman! Det är faktiskt så, herr Andersson i Lycksele, att jag den 14 april, alltså för 12 dagar sedan, fick en framställning från Verdandi —- en kopia av det brev som tillställts kulturutskottet — och det är först därefter som jag haft anledning att forska något i fakta. Jag kan bara beklaga att man såväl under min företrädares tid som under den tid jag lett utbildningsdepartementet har avstått från att framföra dessa synpunkter vid de överläggningar som har ägt rum. Men självfallet skall för den skull inte Verdandi och de andra organisationerna diskrimineras vid anslagstilldelningen, och jag utgår ifrån att de vill vara med i det organ som nu tillskapas för att fördela statsbidragen.
Herr talman! Låt mig då bara tillägga att jag vet att utbildningsministerns företrädare var medveten om att enighet inte förelåg i den här frågan. Även om nuvarande utbildningsministern inte i tid fick reda på hur förhållandet i verkligheten var, så vet i alla fall riksdagens ledamöter hur det är och kan nu undvika att tvångsansluta ett antal organisationer.

Herr talman! Bland alla de motioner som skatteutskottet har behandlat i sitt betänkande nr 40 finns det en enda, nr 1296 av herr Palme m.fl., som inte har någon alkoholpolitisk motivering. Det är den motionen jag tänkte ägna några ord åt. Motionen tar upp avgiften på dryckesförpackningar, och den ingår som ett led i socialdemokraternas program för den ekonomiska politiken. Skatteutskottets borgerliga majoritet har avvisat motionsförslaget, som om det genomförs skulle tillföra statskassan i runda tal 50 milj.kr. — välbehövliga slantar i ett utomordentligt ansträngt statsfinansiellt läge. Men den borgerliga regeringen och riksdagsmajoriteten har hittills givit prov på ett utomordentligt lättsinne när det gäller att sköta landets ekonomi, så ställningstagandet är väl helt följdriktigt. Den borgerliga politiken, som har kännetecknats av kraftiga utgiftshöjningar utan motsvarande inkomstförstärkningar, har lett till en rekordartad försvagning av statsbudgeten och en kraftig skuldsättning. Vi har från socialdemokratiskt håll varnat för effekterna av en sådan politik och motionsvis fört fram förslag som, om de följts, skulle ha givit oss ett bättre ekonomiskt läge än det vi nu har. Nu har man valt att nonchalera de socialdemokratiska förslagen, och resultatet har blivit ett ekonomiskt prekärt läge som man nu söker rätta till med devalvering, höjd mervärdeskatt och andra ekonomiska åtstramningar, som på sikt leder till prishöjningar och sysselsättningsproblem och som främst kommer att gå ut över löntagarna. Motionen 1296 avlämnades under den allmänna motionstiden. Den ingår som en del i socialdemokraternas program för den ekonomiska politiken, och den framstår i dag som synnerligen angelägen.